Fru talman! Jag vill också inleda med att till Ulf Adelsohn säga ett varmt tack för gott kamratskap under de år som vi har verkat tillsammans i riksdagen och även under regeringstiden. Vi kommer att minnas dina debatter och dina insatser med stor glädje. Ett sällsynt dramatiskt riksdagsår är till ända. Under detta år har vi fått uppleva händelser som skakat oss alla — ja, som t.o.m. upplevts som ett hot mot demokratin. Vårt demokratiska system bestod dock provet även när dess främste företrädare, statsministern, mördades mitt i Helsingfors. Jag vill till statsminister Ingvar Carlsson säga att vi uppskattar mycket också inom centerpartiet det sätt på vilket Ingvar Carlsson har axlat Olof Palmes fallna mantel. När vårens grönska stod som skirast hände det något annat som också skulle vara så osannolikt att det egentligen inte kunde hända. Radioaktiva moln från en härdsmälta hundratals mil bort från våra gränser slog till mot den svenska försommaren. Nässlornas blad kunde inte skördas till den traditionella vårsoppan. Barnens sandlådor blev hälsovådliga och kornas betesmarker förgiftades. Människor fann sig leva i en kusligt overklig värld, där markens gröda förgiftats av något som man inte kunde se, känna, lukta eller ta på. Fortfarande, efter en dryg månad, vet man inte hur stora skadorna är på människor, grödor och djur. Människornas dilemma är att de inte kan få klara svar på de frågor de ställer. Vi vet så litet. Kanske finns det t.o.m. någonstans en rädsla för att söka den nakna grymma sanningen. Myndigheterna har kritiserats för brist på information och för dålig information. Men hur i rimlighetens namn kan man begära handlingsberedskap för situationer som enligt den förhärskande doktrinen inte skulle kunna inträffa? Med vilken rätt har ansvariga beslutsfattare utsatt medmänniskor och livsmiljö för allt detta? Den frågan är jag säker på att vi får bereda oss på att få från våra barn och barnbarn. Det är ju faktiskt deras värld det är frågan om, och det är deras framtid vi har ansvaret för. Med kuslig realism har vi ställts inför frågan om vi är teknikens herrar eller dess slavar. För att bli herrar över tekniken måste vi våga ifrågasätta de gamla vägarna och våga peka på nya oprövade vägar. Det kuraget hade Thorbjörn Fälldin när han i början av 1970-talet tog strid med kärnkraftsetablissemanget och hävdade att det var bättre att satsa på effektivare hushållning och på inhemska, förnybara energikällor än att bygga ut kärnkraften. Tyvärr måste jag påminna om att han inte i denna kammare men väl i en annan kammare blev både hånad och bespottad när han hävdade att det skulle gå att spara 30 26 av den energi som då gick åt till uppvärmning av husbeståndet. Med ett samfällt skri kastade sig politiska motståndare och s.k. expertis över Thorbjörn Fälldin och försökte framställa honom som en närmast ansvarslös bluffmakare. I dag tvingas alla erkänna att Thorbjörn Fälldin hade rätt. På tio år har det sparats långt mer än de 30 96 som Thorbjörn Fälldin då talade om. Det torde inte vara alltför djärvt gissat att det här och var bland politiker och energikunnigt fackfolk finns de som ångrar att de inte valde centerns och Thorbjörn Fälldins energipolitik i stället för att ”bygga fast” landet i ett av världens ambitiösaste kärnkraftsprogram. Åtskilligt har hänt sedan dess. Man kan faktiskt förstå att en del känner skammens rodnad när de ser tillbaka på 1970-talets energidrabbningar. Men hur skall vi i dag kunna skapa trygghet och tillförsikt inför framtiden? Det är den allt överskuggande fråga som nu måste sysselsätta oss. Nu gäller det att visa handlingskraft. Kärnkraften skall vara borta ur vårt lands energiförsörjning senast år 2010. Det är folkomröstningens besked och det har riksdagen under bred enighet beslutat. Det som har hänt i vår måste leda till handfasta beslut och åtgärder som gör avvecklingstiden så kort som det någonsin är möjligt. Vi skall komma ihåg att människorna är skakade över vad som har hänt i Ukraina. Nu gäller det inte om kärnkraftsavvecklingen skall påskyndas utan när den första reaktorn skall stängas och hur snabbt vi kan bli av med resten. Så länge socialdemokraterna ägnar sig åt att diskutera om i stället för när kommer deras officiellt uttalade vilja att avveckla kärnkraften att mötas med både misstro och tvivel. Sanningen är att vi kan stänga Ringhals och Barsebäck och ändå ha lika mycket elström som vi hade i början av 1985, innan de två sista reaktorerna togs i bruk i Forsmark och Oskarshamn. Detta är sanningen. Jag skulle önska att statsministern i dag gav ett klart besked om att Ringhals och Barsebäck skall stoppas så snart praktiska och juridiska omständigheter gör det möjligt. Det skulle rensa luften i mer än ett avseende. Det skulle återställa det skamfilade förtroendet för regeringens vilja att verkligen avveckla kärnkraften. Under de senaste veckorna har man haft en lång rad tillfällen att skapa denna trovärdighet. Men dessa tillfällen har försuttits. I stället har man på nytt bekräftat att Ringhals skall permanentas genom nyinvesteringar i miljardformat. Tag nu chansen, statsminister Ingvar Carlsson! Ge svenska folket ett klart och rakryggat besked! Sopa undan alla tvivel och gör slut på misstron! Ge oss beskedet att Ringhals och Barsebäck skall stoppas så snart som möjligt! Rada inte upp en mängd om! Vi vill veta att och när det skall hända något. Som så många gånger förr försöker kärnkraftsförespråkare nu åter skrämma oss med att kärnkraften bara kan ersättas med miljöförstörande kol och olja. Det är enligt min mening ett okunnigt påstående. Jag kan försäkra Ulf Adelsohn om att han inte behöver vara ängslig för luften på Käringön eller någon annanstans om vi stänger Barsebäck och Ringhals. Det finns andra resurser än miljöförstörande kol och olja. Det finns alltså ingen grund för denna svartmålning. Genom ett effektivare utnyttjande av energin och genom utvecklandet av inhemska, förnybara energikällor kan vi ersätta kärnkraften. Genom en klok politik kan vi fasa ut kärnkraften ur vår energipolitik redan under innevarande århundrade. Jag vill också påminna om sambandet mellan kärnkraft och atomvapen. Detta samband är helt uppenbart — man kan t.o.m. tala om kärnkraft och atomvapen som siamesiska tvillingar. Vi blir påminda om detta nästan dagligen, när vi hör talas om kärnvapenprov i Stilla havet och i Nevadaöknen — prov som sprider sådana radioaktiva moln som vi har fått uppleva här i vårt eget land denna vår. Det är inte nog med att marken och luften förgiftas av radioaktivt nedfall och försurande utsläpp. I dag är också havsmiljön allvarligt hotad av miljöförstöring. Vissa skador är en faktisk realitet, och några av dem är så allvarliga att vi inte vet om skadorna kan repareras. Vi behöver ett samlat åtgärdsprogram för att rädda Västerhavet, Östersjön och världshaven i övrigt. Vi behöver öka insatserna i Sverige, såväl när det gäller konkreta föroreningsminskande åtgärder som när det gäller forskning. Problemen med vissa ämnen, som plutonium, radioaktiva föroreningar och klorföreningar, måste vi lösa genom att avstå från produktion som bidrar till miljöskadligt avfall. Till utsläppen av gifter, närsalter och syreförbrukande ämnen som förorenat de hav som omger våra kuster har vi nu också fått det luftburna radioaktiva nedfallet. En av de viktigaste åtgärderna för att få levande hav, sjöar och vattendrag och en fungerande vattenförsörjning är också en omställning av energisystemet. Genom effektivare energianvändning och inhemsk förnybar energi kan vi komma bort från miljöförstörande energikällor som kärnkraft, kol och olja. Vi har i centern ställt krav på en miljökommission. I denna menar vi att man skall diskutera och penetrera de långsiktiga effekterna på miljön av bl.a. det radioaktiva nedfallet. Vår beredskap och sårbarhet måste granskas och förbättras. Jag hoppas att statsministern här i dag skall kunna ge ett svar på frågan hur han ser på inrättandet av en miljökommission. Herr talman! Det är en helhetssyn på miljön och människornas villkor som präglar centerns politik. Allt mänskligt liv måste följa ekologins lagar. Vår energiförsörjning skall vara en del av naturens kretslopp. Då blir energikällorna inte ett hot mot människor, djur och natur. Miljöpolitik får inte bli något man tar till i paniksituationer för att mildra effekterna av inträffade olyckor. Miljöpolitik är för oss ett övergripande begrepp, som måste styra all mänsklig verksamhet, och målet är att garantera människorna en god livskvalitet. I jämförelse med mänsklighetens ödesfrågor, som kärnkraftsolyckor, spridning av radioaktivt avfall, försurning och andra hot mot livsmiljön, kan våra vardagsproblem med ekonomi, sysselsättning och arbetsmarknadskonflikter te sig futtiga. Men även dessa problem måste självfallet hanteras med allvar och insikt. Sparande och framtidsinriktad hushållning är i ekonomiskt hänseende viktiga grundelement i den politik som centerpartiet föreslår. För socialdemokratin har ett kollektivt sparande varit ett instrument för att omforma samhället i socialistisk riktning. Det senaste exemplet är de kollektiva löntagarfonderna. En inriktning av detta slag bakbinder enskildas idéer och initiativkraft. Detta måste vi ta oss ur genom att flytta kapital och inflytande till individer, inte till stora institutioner och företag. Från centerpartiets sida ser vi ett ökat hushållssparande som en avgörande punkt i den ekonomiska politiken. Sparandet är i sig en nödvändighet för att vi som nation inte skall leva över våra tillgångar. Inte minst i nuvarande ekonomiska situation, som på ett bedrägligt sätt framstår som god, är det viktigt att vi genom det ökande sparandet lägger en god grund för framtiden. Vi måste skapa ett klimat för offensiva investeringar i industrin. Utveckling av teknik och investeringar för resurshushållning och miljöförbättringar borde vara ett bärande tema i denna offensiv. Jag vill understryka att vi inom centern menar att detta är att sätta tilltro till tekniken, att ta vara på de möjligheter som en ny energipolitik innebär och som även lägger en god grund för den ekonomiska utvecklingen och tillväxten i vårt land. Regeringen måste också nu visa att man har förmåga att hantera Sveriges ekonomiska situation i ett läge där oljepriset och dollarkursen sjunker. Det är då man måste demonstrera sin förmåga att ta vara på de möjligheter som denna ekonomiska situation innebär. Vi kan konstatera att löneoch avtalsrörelsen är mycket komplicerad och befinner sig i ett allvarligt läge. Detta är inte resultatet av oturliga eller oskickliga skeenden nu på försommaren. Nej, det är resultatet av gamla försummelser. Påtagliga orosmoment har funnits sedan länge. Får jag här erinra om det s.k. Dalaupproret i februari. Vad det handlade om var rättvisan i vårt samhälle. Många människor upplevde att regeringens ambitioner för att åstadkomma ökad rättvisa var helt otillräckliga — för att inte säga obefintliga. Vi försökte inom centern att finna lösningar på några av de problem som radades upp under den allmänna motionstiden. Men regeringens budgetproposition var i det närmaste tom på förslag. Sedermera kunde vi erfara hur socialdemokraterna accepterade centerförslaget att höja det kommunala grundavdraget från 7 500 kr. till 9 000 kr., vilket innebar en skattesänkning för alla med 450 kr. Det var också i det perspektivet som regeringen började visa ett intresse för en rättvisare familjepolitik. Vi kan konstatera att barnbidragen har höjts, liksom garantinivån i föräldraförsäkringen. Samtidigt beklagar vi att den socialdemokratiska regeringen inte förmått ta sig själv i kragen för att införa en vårdnadsersättning, som skulle ge småbarnsföräldrar större frihet att ge sina barn mera tid. En vårdnadsersättning skulle stärka den ekonomiska situationen för de många deltidsarbetande småbarnsmödrarna och de få deltidsarbetande småbarnsfäderna, som i dag förlorar ekonomisk trygghet. Det skulle ge dem som arbetar på heltid i hemmet med sina små barn ett ekonomiskt stöd och skulle lägga en betydligt mer jämlik ekonomisk grund för både män och kvinnor än de förhållanden som vi har i dag. Ett annat område som varit utsatt för problem är skolans. Redan i höstas varnade vi centerpartister för att låta ekonomiska problem gå ut över skolbarnen. Vi hävdade att skolans alla resurser måste utnyttjas för barnens bästa, även då antalet skolbarn minskar. Ändå försökte socialdemokraterna spara, men blev till dels korrigerade av riksdagen. Till sist hörde centern till dem som fullt ut slog vakt om skolans resurser. Vi har alltså fört en konstruktiv oppositionspolitik under den här våren. Vi kan notera att en del fördelningspolitiskt viktiga förslag har kunnat genomföras därför att de fått majoritet i riksdagen. Men helheten saknas. Luckorna i välfärden är fortfarande många och klyftorna stora. Vi kan t.ex. jämföra kvinnornas genomsnittliga löner och förmåner med männens. Vi kan jämföra ett typiskt vårdyrke med motsvarande tekniska yrke och klyftorna blir mycket tydliga. Den avtalskonflikt som nu pågår är mot den bakgrunden ett sorts Dalauppror, fast bredare och större. Det är också uppenbart att vårt studiesociala system håller på att äventyra den högre utbildningen och forskningen. Den skuldbörda som tynger en nyexaminerad akademiker får många att avstå från studier. Föräldrarnas plånbok och geografiska hemvist avgör. Det är som om man vore förflyttad till sin egen ungdom, då förhållandet var detsamma. Det är sorgligt att behöva konstatera att socialdemokraterna inte tycks ha insett allvaret i denna situation. Det är som en bomb som håller på att brisera. Upprinnelsen till arbetsmarknadskonflikten ligger delvis här, och läget pockar på en långsiktig lösning. Herr talman! Den regionala obalansen är nu så kraftig att vissa delar av vårt land hotas av närmast total avfolkning. I stora delar av landet känner sig människor övergivna, och alla planer för framtiden slås i spillror. Den helt annorlunda samhällstyp som koncentrationsområdena utgör drabbar också deras invånare med miljöhot och sociala påfrestningar. Även här avslöjas i grunden de fördelningspolitiska ambitionerna. Det var därför en besvikelse för många när regeringen valde att avstå från en skatteutjämningsreform inför 1987, dvs. med beslut nu i vår. De stora skillnaderna i ekonomiska förutsättningar mellan kommunerna ger obalans och skapar spänningar i vårt samhälle. Detta måste ändras med en aktiv regionalpolitik, som grundar rättvisa förhållanden för människor i olika delar av vårt land och samtidigt utnyttjar de enorma resurser som finns i olika regioner. Ofullkomligheterna i fördelningsoch regionalpolitiken hotar stabiliseringspolitiken. Helhetssynen och långsiktigheten är bristfällig. Detta är centerpartiets huvudkritik av den förda socialdemokratiska politiken. Arbetslösheten är fortsatt hög. De regionala skillnaderna är stora. En ny politik som tar vara på idéer och utvecklingskraft är helt nödvändig. Vi måste bygga vidare på de företag som finns och satsa på småföretag som är flexibla, tåliga och tar vara på nya idéer. En politik för fler jobb måste ha som mål att utveckla en decentralistisk näringsstruktur, inte att flytta människor till redan överhettade områden. Det är från denna utgångspunkt centerpartiet vill satsa på utbildning och forskning. Det gäller såväl kvaliteten i högskolan som utvecklandet av de små högskolorna. Det är med samma mål vi satsar på rättvisa skatteregler för småföretagen och arbetar för att få fram riskvilligt kapital till småföretagens investeringar. Skall vi nå målet måste också byråkrati och krångel bekämpas. Den som vill satsa och ta risker skall inte snärjas och bakbindas av paragrafer och bestämmelser. De alternativ vi pekar på i energioch miljösammanhang ger utrymme för nyföretagande och jobb i alla delar av landet. Rätt utnyttjad kan därför kärnkraftsavvecklingen och kampen mot försurningen bli en motor i ekonomin och främja utvecklingskraften. Vi måste föra en politik gentemot kommunerna som är långsiktig, inte en ryckig ettårig. Kommunerna i sin tur skall ju också planera för att ge de gamla den rätta vården, för att kunna klara av barnomsorgen i varierade former för alla barnfamiljer. Socialdemokraterna går för långt när det gäller indragningar från kommuner och landsting. Vad vet vi om vilka påfrestningar för dessa som avtalsrörelsen kan komma att innebära? Från centerpartiets sida anser vi att det finns ett utrymme 1987 för att begränsa den kommunala ekonomin. Men man får inte ta i så hårt att kommuner och landsting tvingas höja skatten. Det finns många oroande tecken på att vi står inför kraftiga skattehöjningar — inte minst på landstingssidan. Då äventyras ambitionen att låta låginkomsttagare få del av bl.a. de skattesänkningar som möjliggjordes genom att socialdemokraterna antog centerpartiets förslag om höjda kommunala grundavdrag. Men det räcker naturligtvis inte som enda skattepolitiska åtgärd. Man skall kunna leva på sin lön. Det har sagts flera gånger från denna talarstol i dag. Enligt centerns mening är sänkt skatt särskilt viktigt för dem som har allra svårast att leva på sin lön. Det är låginkomsttagare, däribland finns många kvinnor. Det är ensamstående föräldrar och det är barnfamiljer med bara en inkomst. Det gäller därför att utveckla ett skattesystem som främjar arbete och sparande och som samtidigt är rättvist. Tyvärr tycker vi centerpartister oss vara ganska ensamma med sådana ambitioner. Det gäller t.ex. när vi arbetar för en bättre kommunal skatteutjämning. Det gäller också arbetet för en rejäl skattestimulans för individernas målsparande genom införande av privata investeringskonton. Centern kommer dock att fortsätta sitt arbete för ett rättvisare och sysselsättningsstimulerande skattesystem. Herr talman! 1986 har proklamerats som det internationella fredsåret. Bakom denna manifestation av Förenta nationerna ligger den gemensamma insikten om att ett krig mellan dagens topprustade nationer innebär ett hot om total ödeläggelse för hela mänskligheten. Människor världen över har en gemensam önskan att bevara freden. Detta breda folkliga engagemang för fred måste mötas med respekt och ödmjukhet av ländernas ledare. Om fredsåret skall bli mer än en manifestation på papperet måste de politiska ledarna mötas i en öppen dialog och gemensamt visa ärlig vilja att åstadkomma en bättre och rättvisare värld. Fortfarande är det en öppen fråga om fjolårets supermaktsmöte i Genéve skall följas av ett nytt toppmöte i år. Det vore tragiskt om de hoppfulla tongångarna från fjolårets möte inte skulle följas upp under det internationella fredsåret 1986. I dag tycks utsikten dyster inför meddelandet att USA tänker bryta — om än bara ”litet” — mot Salt II-avtalet. Vi får dock inte förtröttas i arbetet att ställa de ”stora” ledarna inför folkens krav på fred och avspänning. Mänskliga frioch rättigheter kränks över hela världen, ibland öppet med hela världen som åskådare, som i Sydafrika, i andra fall fördolt. För några dagar sedan nådde oss budskapet om hur några Solidaritetsledare i vårt grannland Polen arresterats. Deras rättighet att hävda sina åsikter i en fri fackförening har förvägrats dem i åratal — nu tycks långa fängelsestraff vänta. I arbetet för fred och avspänning får vi aldrig glömma att hävda också enskilda människors rätt till ett värdigt liv. Därför fördömer vi övergreppet mot Solidaritetsledaren i Polen. Därför måste kampen mot apartheidregimen i Sydafrika intensifieras. Internationell solidaritet i en värld där alla stater och alla människor har lika rätt till frihet, fred och oberoende är högt ställda men nödvändiga mål.

Herr talman! Jag skall återkomma i min avslutning med några personliga ord till Ulf Adelsohn. Jag vill bara nu göra den spontana reflexionen att när jag lyssnade på Ulf Adelsohn lät han inte som en avgående partiordförande utan som en nyvald. Jag säger det som en komplimang. Det var ett ord jag reagerade mot hos Ulf Adelsohn, när han talade om ett omvänt kosackval. Ordet kommer från 1928 års val, där den tidens höger beskrev Per Albin Hansson som kommunist och farlig bolsjevik. I 1985 års val gick moderaterna ut och sade: Vi skall åstadkomma ett systemskifte. De presenterade de s.k. nyliberala idéerna. I den egna eftervalsanalysen säger nu moderaterna: Vi var kanske litet för detaljerade. Ja, herr talman, så kan man uttrycka det. Sanningen var ju den att man talade om vilken sorts samhälle man ville ha, och det reagerade väljarna emot. Vi har fått en del beskrivningar från moderat håll om hur det skulle bli om socialdemokraterna skulle regera: friheten skulle gå förlorad, taggtråden skulle rullas ut. Det där tillhör väl den sortens överdrifter i valrörelser som vi gör bäst i att glömma nu. Bengt Westerberg ställde en konkret fråga, om regeringen var beredd att överföra svenskt kunnande om kärnkraftssäkerhet till utlandet. Efter Tjernobylolyckan har vi sagt att det krävs mer av internationellt samarbete, via IAEA i Wien, via ett intensifierat samarbete mellan Östersjöstaterna, och i något fall kanske man också skall pröva ett bilateralt samarbete. Det bör inriktas både på att öka säkerheten vid existerande kärnkraftverk och att ordentligt förbättra informationen — om trots allt en olycka skulle hända. I detta internationella samarbete är Sverige berett att konstruktivt medverka med sitt kunnande. Formerna för detta samarbete får emellertid ytterligare övervägas. Bengt Westerberg klagade över hur vi hade använt vinsterna inom det privata näringslivet. Jag får då slå fast den grundläggande skillnaden mellan perioden 1976-1982, då de borgerliga regerade, och från 1982 till i dag, då socialdemokraterna har regerat. Under den borgerliga perioden sjönk industriinvesteringarna med 40 96. Under våra knappt fyra år har investeringarna ökat med 45 96. Det är därför som man har framtidstro och optimism inom näringslivet i dag. Dessutom har vi genomfört en rad åtgärder för att långsiktigt stärka näringslivet, t.ex. genom förnyelsefonder — det är riktigt att en borgerlig regering aldrig skulle ha kommit på det. Jag är övertygad om att denna investering i mänskligt kunnande på lång sikt kommer att visa sig vara precis lika viktig som investeringar i maskiner. Beträffande Bengt Westerbergs synpunkter på rättvisa vill jag säga: Vi kommer aldrig att uttala att vi skall ha lika lön. Däremot står vi för en rad andra åtgärder som rör arbetslivet, t.ex. rätten till arbete. Och när vi ser oss omkring i borgerligt styrda länder med 11 92 arbetslöshet, då blir vi ganska skrämda beträffande vart de politiska demokratierna är på väg. Enligt min uppfattning klarar vi inte i längden en politisk demokrati med så stor arbetslöshet. De reformer som Bengt Westerberg uttalade sig för — studiemedel, eget rum inom långvården — är utmärkta. Men de skall ju finansieras. Och i Älvsborgs län, som jag själv känner väl till, har folkpartiet, förmodligen av ekonomiska skäl, fram till helt nyligen röstat emot det egna rummet. Det är klart att vi i Sverige skulle kunna öka vårt budgetunderskott på samma sätt som under de borgerliga åren, då vi kom upp till 80 miljarder, och utlova nya reformer. Men slutet skulle bli ganska förskräckligt. Vi har lyckligtvis, herr talman, vänt utvecklingen och har nu minskade budgetunderskott. På de punkter där de borgerliga partierna har vunnit framgångar under det senaste året, har man plussat på budgetunderskottet. Jag vet inte om det är så kloka framgångar. Till Karin Söder: Jag menar allvar med energidelegationen. Den skall utröna orsakerna till Tjernobylolyckan och effekterna av den samt mot den bakgrunden pröva säkerheten vid de svenska kärnkraftverken. Den skall göra en särskild analys beträffande Barsebäck. Och ingen tvekan kommer att råda: Vi kommer att ta de beslut som är nödvändiga efter denna genomgång. Centern är representerad i energidelegationen, och jag inbjuder härmed till ett konstruktivt samarbete för att komma fram till en bra och klok lösning. Jag tror att det finns förutsättningar för en bra samverkan. Till Lars Werner får jag återkomma senare, för att inte inledningen skall bli för lång. Jag vill nu bara ta upp en sak. Lars Werner frågar: Varför tvingas socialdemokraterna så ofta till omprövning? Ja, kommunisterna är kanske inte det parti som har rätt att ironisera över andra partiers omprövningar. Är det några som har omprövat här i världen, är det väl kommunistiska partier i Västeuropa. Jag skall gärna läsa C.-H. Hermanssons bok och se om jag tar något intryck av den. Jag skall för säkerhets skull ta med den till hängmattan, för då har man möjligheter att parera på lämpligt sätt när det gäller inlägg från vänsterpartiet kommunisterna. Herr talman! Så här års är Sverige som vackrast. Grönskan, kvällshimlen, doften av hägg och syren, solglittret i vattnet — allt förebådar sommaren och visar att efter mörker och kyla kommer nya knoppar och nytt liv. Så är det inte bara i naturen. Också i samhället i stort går vi mot hoppfulla tider, efter en svår och hotfull period. IT höstas hade vi allmänna val. Valresultatet demonstrerade entydigt att det svenska folket avvisade angreppen på välfärdssamhället — men samtidigt skapades en ny och, enligt många, svårare parlamentarisk situation. Det fanns de som menade att regeringen skulle hamna i beroendeförhållanden som omöjliggjorde en kraftfull regeringspolitik. Ett tag varnades det för regeringskriser. Några hävdade att det kanske t.o.m. skulle bli nödvändigt att utlysa nyval. Samtidigt tycktes de ekonomiska utsikterna vara dystrare. Tillväxten såg ut att dämpas, och investeringarna kom av sig. En del olyckskorpar menade att vi var på väg mot en djup lågkonjunktur och stigande arbetslöshet. Så kom det attentat som riktades mot en älskad och respekterad människa men också mot Sverige som nation och mot hela vår demokrati. Vi minns alla den chock och den känsla av total overklighet som grep oss. Mordet på Olof Palme var ett slag mot hela det svenska folket, mot det öppna samhälle som vi gemensamt byggt upp och tillsammans vill försvara mot våldet och intoleransen. För väldigt många människor betydde Olof Palmes död att de förlorade en fast riktpunkt i en ond värld, en klippa som aldrig gav vika i kampen mot rasism, främlingshat, krigshets och snöd egoism. För väldigt många människor medförde Olof Palmes död en ökad oro och en osäkerhet om vår värld och dess utveckling. Den oron har förstärkts av det tilltagande våldet i den internationella politiken. Terrorismen skördar nya offer. Brutal stormaktspolitik hotar de mindre staternas intressen. I Afghanistan, i Centralamerika, i södra Afrika sker ständiga förbrytelser mot folkrätten. Över huvud taget präglas den internationella utvecklingen av ökad misstro och pessimism. Efter mötet i Geheve mellan president Reagan och generalsekreterare Gorbatjov har relationerna mellan USA och Sovjetunionen snarare försämrats än förbättrats. Även om ett andra möte kommer att äga rum senare i år är det ovisst vilka konkreta resultat som kan uppnås. Och runt om i världen skördar regionala och lokala konflikter offer i form av människoliv och nationell förstörelse. Allt detta är dock resultat av människors ovilja att låta förnuftet råda. Därmed har jag också sagt att det står i mänsklig makt att leda in utvecklingen på andra banor. Detta måste även i fortsättningen vara grunden för svensk internationell politik. Också kärnkraftsolyckan i Tjernobyl har på ett ytterst handfast och obehagligt sätt visat hur utsatta vi är. När mjölken måste hällas ut, när korna inte får gå på bete för att en olycka inträffat flera hundra mil härifrån — då verkar människan plötsligt mycket liten inför de väldiga, nästan overkliga krafter som hennes tekniska uppfinningsrikedom frigjort. Herr talman! Alla dessa hot och svårigheter har ställt Sverige, dess medborgare, vår parlamentariska demokrati och vårt öppna samhälle inför stora utmaningar. En bit på väg tror jag ändå jag vågar påstå att vi hittills bestått provet. Tillsammans har vi kunnat värna demokratin. Vi har slagit vakt om vårt öppna samhälle. Vi har vägrat böja oss för dem som vill skapa ett hårdare, kallare Sverige. Vi har inte kapitulerat för våldet — och vi tänker aldrig göra det. Här i riksdagen har farhågorna för ett låst parlamentariskt läge kommit på skam. Vi har kunnat driva en saklig och konsekvent politik med goda resultat, tack vare en god vilja — från flera håll — till samverkan för nationens bästa och tack vare ett konstruktivt arbete i utskotten. Vi har i praktisk politik kunnat sluta leden kring en politik som hävdar våra gemensamma värden. Vi har tillsammans avvärjt hotet om regeringskriser och handlingsförlamning. Vi har värnat landets väl i en svår tid. Resultatet har bl.a. blivit att den ekonomiska situationen har ljusnat. Visst har vi haft tur, på så vis att oljepriserna fallit. Det har förbättrat utrikeshandeln och dämpat de utifrån kommande prisstegringarna. Men det handlar inte bara om tur. Det handlar också om att på ett resultatrikt sätt kunna förvalta och utnyttja de öppningar som den nya situationen givit. Runt om i vår omvärld kan vi se rader av länder, som också fått fallande oljepriser, men som ändå brottas med fortsatt stora svårigheter i form av massarbetslöshet eller stora underskott. Här har vi däremot kunnat ta till vara den ljusare situationen på ett sätt som givit ökad tillväxt och en starkare arbetsmarknad. Sverige har förbättrat sin relativa situation jämfört med läget före oljeprisfallet. Det tycker jag att vi alla, på olika sätt, kan ta åt oss en viss ära av. Jag hoppas att vi även framgent skall kunna visa den nödvändiga styrka och enighet och ta det ansvar som en fortsatt ekonomisk förbättring kräver. Också när det gäller kärnkraften måste vi ta ansvar. Vi måste nu, lugnt och metodiskt, men utan att spilla tid, gå igenom vad det är som egentligen inträffat. Varför skedde olyckan i Tjernobyl? Hur påverkar den oss just nu — och framöver? Vilka lärdomar kan vi dra här hemma? Påverkar den sovjetiska olyckan vår bedömning av de svenska kärnkraftverkens säkerhet? Om vi finner att så skulle vara fallet, får vi inte ett ögonblick tveka att dra konsekvenserna av det. I så fall måste vi beslutsamt vidta åtgärder för en snabbare avveckling av kärnkraften än vad som tidigare planerats. Då måste man också diskutera i vilken turordning de olika verken skall tas ur drift. Människor är — med all rätt — oroliga. De kräver besked. Här har vi alla, i alla partier, också samma ansvar att försöka bringa klarhet i vad som hänt och vad som skall hända. Den oro vi delar med många får emellertid inte slå över i osäkerhet och oförmåga. Herr talman! Det går bättre för Sverige. Vi har nu goda möjligheter att ta det avgörande klivet upp ur den ekonomiska krisen och på allvar börja ta itu med de stora och avgörande framtidsfrågorna — en hållbar ekonomisk tillväxt som ger arbete åt alla, en rättvis fördelning, en god miljö, både i naturen och på arbetet, och en utbildning som ger alla en möjlighet att begripa och behärska den nya tekniken. För detta krävs emellertid att vi inte släpper greppet. Om vi verkligen skall Prot. 1985/86:163 kunna ta oss ur det senaste årtiondets ekonomiska kriser måste vi driva en — 5 juni 1986 fortsatt stram och konsekvent ekonomisk politik. Vi måste fortsätta att minska underskottet i statsfinanserna. Och vi måste pressa tillbaka inflationen, så att konkurrenskraften bevaras och nya jobb skapas. Nu är inflationen på väg ned. Den senaste noteringen är 3,7 20. Det betyder att prisstegringstakten har nästan halverats på ett år. Vi har nu den lägsta inflationen sedan 1960-talet. Vi har anledning att vara glada åt denna nedgång. Den betyder att det i år är möjligt att få till stånd reallöneökningar även vid måttliga nominella lönepåslag. Det betyder att vi nu, efter att i flera år ha tvingats avstå produktionsökningen för att sanera utrikeshandeln och bygga upp investeringarna, kan börja ta ut den växande kakan i form av ökad köpkraft. Men förutsättningen är förstås att avtalsrörelsen inte urartar till en huggsexa, där gruppegoismen i strid för särintressen driver upp priser och kostnader i en takt som gör att vår ekonomi än en gång tappar fotfästet och sladdar in i nya problem. Låt mig därför slå fast: Den svenska modellen och den tredje vägens politik står nu inför ännu ett viktigt prov. Antingen griper vi det tillfälle vi nu har att få till stånd en låg inflation och reallöneökningar och lyckas med våra ambitioner att som praktiskt taget det enda landet i världen gå ur den ekonomiska krisen med bevarad god sysselsättning, eller riskerar vi det som uppnåtts under de senaste åren och slirar in i nya svårigheter med ökande underskott och växande arbetslöshet. Vi har ödet i våra egna händer. Tar vi inte chansen nu, kan det dröja länge innan vi får den igen.

Herr talman! Får jag först beträffande kärnkraften säga med anledning av vad statsministern sade att det är alldeles självklart att vi moderater, om de utredningar som nu görs ger oss anledning till en omprövning, är lika klart beredda till en sådan som alla andra. Men jag vill ändå säga till Karin Söder att skulle man nu, som centern vill, med omedelbar verkan stänga Barsebäck och ett av Ringhalsverken, motsvarar det 11-12 terawattimmar. För att ersätta detta kan man inte bara hänvisa till alternativ, utan man måste precisera alternativen, för detta motsvarar trots allt i för Sverige behövlig elkraft tre stycken orörda Norrlandsälvar — Kalix älv, Vindelälven och Torne älv t.ex. — eller som Bengt Westerberg detaljerat beskrev, inte bara ett oljekraftverk i Bohuslän och ett i Blekinge utan ytterligare något stort oljekraftverk. Det är ingenting som man bara med omedelbar verkan kan stampa upp ur marken. När jag hörde statsministern tala här om knoppar, syren och hägg trodde jag nästan att vi hade fått Gösta Bohman i ny tappning — fjärran från det novemberdis som annars hänger över kammaren i ur och skur, sommar, vår, vinter och höst. Jag kände mig nästan tillbaka på Käringön vid det glittrande vattnet i den bohuslänska skärgården. Om det har sagts av moderater — och det är möjligt att någon har sagt det — att taggtråd skall rullas ut under socialdemokratiskt regeringsinnehav, så vill 99 jag försäkra att jag då i sanning inte gjort det. Jag har aldrig tilltrott er något sådant. Jag tror faktiskt socialdemokrater om gott så till vida att jag är övertygad om att ni strävar efter vad ni anser vara bra för Sveriges folk. Att jag sedan inte delar era uppfattningar i allt må vara mig förlåtet — det är ju en del av demokratins själ. Men jag har aldrig trott att ni vill rulla ut någon taggtråd. Jag har aldrig någonsin känt mig i närheten av någon taggtråd — i varje fall inte vad gäller socialdemokratin; det gäller i så fall annat. Man det kanske är mitt fel i politiken, herr talman, att jag inte är tillräckligt misstänksam. En oppositionspolitiker skall nog inte se något gott hos ett regeringsparti. Kanske borde jag se mer av taggtråd i era ögon än vad jag gör, men jag har ju i så fall tagit konsekvenserna av denna min mänskliga brist på misstro. Statsministern sade någonting om de nyliberala idéerna. Jag vet inte vad som är nyliberalt, liberalt, gammalliberalt, Manchesterliberalt eller inte, jag bryr mig inte så mycket om etiketterna, men vad vi sade i valrörelsen var att vi tyckte att människor skulle få leva på sin lön. Vi får sänka skatter och bidrag litet grand. För vanliga människor innebär det att de får litet mer över av vad de jobbar ihop. De får inte så mycket bidrag, men de känner sig litet starkare och är självständiga. Många klarar det inte, och dem skall vi naturligtvis hjälpa. Jag tror att det är en ganska naturlig och mycket uppskattad synpunkt. Vi sade att människor i större utsträckning skall få påverka val av skolor, hur de vill ta hand om sina barn, vad de vill välja för doktor och sjukgymnast. Vi sade att vi vill gärna tillåta konkurrens på många områden, där det i dag är monopol. Det är naturligt i hela vår omvärld att det finns en konkurrens; det är ingenting besvärande eller obehagligt över det. Vi sade att vi vill låta människor pröva vingarna på massor av områden där de i dag inte får göra det i egen regi utan måste, om de vill jobba med vissa saker, göra det med mängder av chefer, mängder av byråkrati och inom den offentliga sektorn. Detta framställdes så här — jag minns det så väl: Moderaterna vill bara att sjukvården skall privatiseras, så att det blir bra för de rika. Vi har nu fått en ny statsminister. Vad vi föreslog var ju att i stället för att alla skall tvingas, trots att de betalat in kanske hundratusentals kronor i skatt, att stå i landstingets kö och anpassa sig till de politiska besluten där om hur sjukvården skall utformas i resp. landsting, människan själv — hon, den lilla människan — skulle få välja sin doktor och att hon själv skulle få bestämma över om hennes försäkringspengar skulle gå till en doktor som hon själv valt. På det sättet ville vi göra det möjligt inte bara för de rika, som alltid hittar sin doktor, inte bara för Ingvar Carlsson och mig, som har alla kontakter man kan behöva, utan just för den som saknar pengar och kontakter att få chansen att själv välja utan politisk överhet. Detta var och är vårt alternativ. Jag är övertygad om, herr talman, att den tiden kommer då detta kommer att omfattas av en majoritet i riksdagen. Varenda moderat tycker så. Jag skall inte tala för folkpartiet, men jag tror mig kunna säga att det knappast finns någon folkpartist som inte tycker så, och jag har en känsla av att detta är en övertygelse som starkt sprider sig inom centern och som finns inom delar av socialdemokratin. Ni för ett uppehållande försvar, herr statsminister! Vi får se hur länge ni klarar er. Men jag tror inte att ni rullar ut någon taggtråd när ni försvarar er — tvärtom! Jag säger alltså: Vi var inte för detaljerade i valrörelsen. Vi skulle snarare ha varit mer detaljerade än vi var, men det fanns så många störningssändare. Den främsta störningssändaren var den mycket skickligt skötta socialdemokratiska propagandamaskinen. Jag sade tidigare: Det gick den gången. Men när människor får klart för sig vad allt detta innebär i form av alternativ, av möjligheter, av frihet och av rätt att välja, kommer de inte längre att vara oroade. Den dagen, Ingvar Carlsson, som också ni i ert parti inser att vi moderater faktiskt vill människor väl — även om ni tycker att vi har fel — kommer solen att med kraft gå upp över Sveriges riksdag och dess teknik!

Herr talman! Får jag först av allt uttrycka min tillfredsställelse över det svar som Ingvar Carlsson gav på min fråga angående kärnkraftssäkerheten. I det avseendet står socialdemokratin och folkpartiet på samma sida. Får jag sedan ta upp den andra frågan i mitt anförande, vilken Ingvar Carlsson kommenterade, nämligen frågan om vinsterna. Det är riktigt att vinsterna föll under lågkonjunkturen i början av 1980-talet och att de har ökat under högkonjunkturen nu i mitten av 1980-talet. Detta är ett mycket normalt mönster, och jag tycker inte att det är någonting som föranleder regeringen att slå sig för bröstet. Men jag delar naturligtvis regeringens uppfattning att det är bra att vinsterna i näringslivet har ökat. Den fråga som jag ställde var: Vem vet vad som är rätta sättet att använda vinsterna? Är det regeringen som sitter inne med de kunskaperna eller finns de kunskaperna ute i företagen? På den punkten har uppenbarligen socialdemokraterna och folkpartiet olika uppfattningar. Ingvar Carlsson sade själv i sitt tal på Svenska livsmedelsarbetareförbundets kongress att det är genom regeringens ingripanden som de här vinsterna har kunnat användas på rätt sätt, t.ex. genom att avsätta en del av vinsterna till löntagarfonder, genom att ”suga in” en del av vinsterna i skatt. Men det är ändå inte tillräckligt. Det räcker inte att regeringen har skaffat sig kontroll över 37 miljarder kronor under några år, utan nu vill man gå vidare. Då frågar man sig naturligtvis: Vad är det för planer regeringen nu har? Vad tänker man göra? Ett exempel ges i det nyss nämnda talet. Regeringen skall kalla till sig representanter för näringslivet och diskutera hur man kan höja investeringarna och var investeringarna skall ske. Men vi kan också få en hel del information genom att t.ex. läsa handlingarna till LO-kongressen samt en del artiklar och intervjuer med SSU:s ordförande i tidningen Aktuellt i politiken. Där framgår att det nu förs diskussioner inom socialdemokratin om någonting som kallas förhandlad överskottsdelning. Det är en ny form av löntagarfonder. Anna Lindh uttrycker sig på följande sätt: Möjligen kan man prova andra typer av fonder för att få ett kollektivt ägande vid sidan av det nuvarande löntagarfondssystemet. Jag är medveten om att Anna Lindh har lämnat riksdagen och att man därför inte kan ta hennes uttalanden till intäkt för att detta är någonting som socialdemokratin redan står bakom. Å andra sidan läste jag i Svenska Dagbladet för bara några dagar sedan att Stig Malm är van vid att regeringen gör som han säger. Kanske kan vi utgå från att det som står i kongresstrycket till LO-kongressen i alla fall är nära sitt realiserande som regeringspolitik. Ingvar Carlsson har ju själv gett en liten ”hint” isitt tal på Livs kongress: Men det räcker inte. Nu skall vi gå vidare, ”bl.a.” genom diskussioner —- Det rymmer ju också någonting annat. Detta sker samtidigt som regeringen klämmer åt de individuella vinstdelningssystem som har börjat växa fram i allt fler företag. Regeringen har under våren aviserat att det kommer förslag om att det skall utgå arbetsgivaravgifter på individuella vinstandelar. Då frågar man sig naturligtvis: Varför skall det utgå arbetsgivaravgifter när vinstandelarna utbetalas direkt till de löntagare som har varit med och jobbat ihop vinsterna men inte när de utbetalas till de kollektiva löntagarfonderna? Det vore intressant att få statsministerns kommentar till det. Får jag sedan ta upp detta med eget rum. Även om statsministern ansåg sig vara bäst informerad om just Älvsborgs län var informationen inte helt fullödig. Där fattades 1984 ett beslut om att man skulle förverkliga kravet på eget rum. Det skedde inte på folkpartiinitiativ — så långt var det rätt — men folkpartiet ställde sig bakom kravet, som kommer att förverkligas inom sex sju år. Långt intressantare än vilka beslut som fattas i borgerligt styrda landsting är att man i socialdemokratiskt styrda landsting går emot folkpartiets krav. Jag kan gärna förse statsministern med information om andra landsting än Älvsborgs läns landsting om det finns intresse för det. Det avgörande är naturligtvis vilka prioriteringar vi gör. Vi säger i folkpartiet inte att vi skall förverkliga både kravet på eget rum och allt annat som vi politiskt skulle vilja göra, utan det helt avgörande är om vi tycker att detta är viktigare än andra saker som vi i och för sig tycker är angelägna. För folkpartiet är svaret entydigt: Vi tycker att eget rum är en av de viktigaste reformerna som nu kan genomföras. Det ärt.ex. viktigare än att ge dem som vill gå i delpension från 60 års ålder större möjligheter att göra det. Det är också angeläget, men vi gör den prioriteringen att det är ännu viktigare att se till att de människor som bor på långvården kan få en mänskligare miljö under sina sista år här på jorden. Det är en fråga om prioriteringar. Det finns många andra exempel på detta. I Helsingforss läns landsting har socialdemokraterna och folkpartiet haft en diskussion om vilket som är viktigast, att kapa vårdköerna eller att ha en billig kollektivtrafiktaxa. Efter regeringsskiftet har taxan höjts med 10 kr., mer än vad socialdemokraterna föreslagit, och nu kan hundratals människor få sina höftleder opererade eller sin starr borttagen och därmed få större möjligheter att gå eller få synen tillbaka. Detta får kollektivtrafikresenärerna vara med och betala, men vi tycker att det är en rättvisereform, en riktig prioritering. På samma sätt vill vi nu förverkliga rätten till ett eget rum för gamla och sjuka.
Herr talman! Det var intressant att notera hur Bengt Westerberg och statsministern — även om det inte var rent fysiskt — föll i varandras armar. Det var raka motsatsen till förhållandet i Morgonekot, om jag hörde rätt, men sådant kan förändras under dagens lopp. Jag blev inte riktigt på det klara med vad statsministern avsåg med sitt svar i fråga om just export av säkerhetsteknik på kärnkraftens område. Jag kan förstå att han svarade på det sättet, därför att det finns många inslag i en sådan export som måste tas på stort allvar. Det är ett faktum att sådana reaktorer som Tjernobylreaktorn med stor säkerhet misstänks kunna användas för plutoniumproduktion för atomvapen. Vi tar på oss ett mycket stort ansvar om vi skall medverka i den typen av verksamhet. Det finns möjligheter att på annat sätt medverka till säkerhet och kontroll av kärnkraften, och det är att stärka IAEA. Centerpartiet menar att det är den vägen man skall gå för att medverka till en säkrare utveckling av kärnkraften i världen och bevaka att det inte blir alltmer förödelse av den förskräckande verksamhet som atomvapnen utgör. Alla mätningar är ännu inte klara, så vi vet inte hur mycket plutonium som har spridits över landet efter Tjernobylolyckan, som har diskuterats tidigare i dag. Det är egentligen märkligt att somliga av mina manliga kolleger här i salen är så litet framtidsinriktade. Hörde ni inte på Bo Rydin häromkvällen, som talade om hur han trodde att framtiden skulle te sig för SCA när man skulle börja spara olja? Han satt där i television och erkände att långt mer olja kunde sparas än man någonsin hade kunnat föreställa sig. Jag vill referera till det jag sade om Thorbjörn Fälldins insats i början av 1970-talet, när han talade om sådana möjligheter att spara. Har inte vi ett ansvar i vårt land att säkra vår egen miljö, så att vi blir kvitt kärnkraft, olja och kol, att satsa, t.ex. de 1,2 miljarder som skall avsättas för renoveringen av Ringhals, på utveckling av alternativ? Det är så, mina kära vänner, att Ringhals måste stängas av medan det renoveras. Då är vi utan den energin. Men vi klämmer in 1,2 miljarder på ett bräde för någonting som vi sedermera skall avveckla. Det är mycket dålig hushållning, vill jag påstå. Det finns i dag också någonting som heter mottryck. Det finns i industrin, i värmeverk. I t.ex. Uppsala finns sådan energi som vi inte använder, liksom på många andra håll i vårt land. Upp till 7 TWh finns att tillgå, som skulle kunna sättas in i stället för Barsebäck. Det är vår uppfattning inom centerpartiet att vi, för att utveckla vår sysselsättning och vår ekonomi på ett decentraliserat sätt, skall använda just miljöteknik. Den kan vi erbjuda andra länder. I stället för kärnkraftsteknik kan vi medverka till att utveckla värmepumpar och solenergi, för att bara ta ett par exempel. Dessa områden har varit mycket framgångsrika de senaste åren. Effektiviteten har både fyroch femdubblats. Vi har en stor mängd teknik som skapar sysselsättning, som förbättrar ekonomin och som kan användas i de länder — vilka blir allt fler — som inte vill ta kärnkraften i anspråk. Jag är förundrad över att herrarna är så teknikfientliga och inte tror att man kan ta vara på dessa möjligheter. Vii centern tror på teknikerna, men vi vill vara med och bestämma till vad tekniken skall användas. Det är inte fråga om att stampa fram vare sig det ena eller det andra, utan det är fråga om att tro på utvecklingen. Då kan vi också få se solen gå upp både här och där och bli av med de avskräckande exempel som vi har ute i världen där olja och kol fördunklar himlen. Radioaktiviteten ser vi inte när den kommer, men den fördunklar verkligen också tillvaron för människorna. Detsamma gäller självfallet bilavgaser, som man måste bekämpa på alla sätt. Men med kärnkraftsel löser man inga bilavgasproblem. Det är alldeles klart. Min taletid är snart till ända, men jag skulle vilja fråga statsministern vilken syn han har på utvecklingsmöjligheterna för resurshushållning och miljöteknik som ett viktigt instrument i regionalpolitiken. Jag vill också att han klarlägger vad han menade med sitt uttalande om kärnkraftssäkerhetsexport. Jag vill dessutom höra hans synpunkt på vårt sätt att medverka i IAEA:s arbete och om han är beredd att verka för att den kärnkraftsfrämjande delen av IAEA:s verksamhet kopplas bort så att IAEA enbart ägnar sig åt att kontrollera att kärnkraftstekniken inte missbrukas för atomvapenfrämjande verksamhet.

Herr talman! Det finns en del artister och idrottsmän som måste avgå då och då för att de skall vara riktigt bra. Till den kategorin hör uppenbarligen Ulf Adelsohn. Vi får se om han ändrar sitt beslut efter den här debatten. Moderaterna kanske inte behöver inkalla någon extra stämma. Jag upplevde att Ulf Adelsohn attackerade ganska slagfärdigt och att han för min del argumenterade så att smekmånaden mycket snabbt tog slut när han jämförde mig med Gösta Bohman. Med hänsyn till den frihetsdebatt Gösta Bohman och jag har fört är frågan vem av oss som blev mest förnärmad över den liknelsen. Jag tror att Ulf Adelsohn gjorde det litet för lätt för sig när han sade att han inte hört någon tala om taggtråd i samband med oss eller att han inte hört talas om att vi skulle vara ett hot mot friheten. På det svarar jag bara med ett enda ord: Löntagarfondsdebatten! Då tror jag Ulf Adelsohn erinrar sig ett och annat. Jag tror kanske inte heller det var vi som riktade de där avgörande florettstötarna mot moderaterna i valrörelsen. Jag tror att den som stod för de värjspetsarna sitter närmare Adelsohn just nu än vad jag gör — jag nämner inga namn, men han finns här i kammaren. Jag tycker att det var en viktig fråga som Ulf Adelsohn tog upp när han talade om sjukvården. Där finns en avgörande ideologisk skillnad. Det system som Ulf Adelsohn argumenterar för finns i USA, där man när en person kommer till ett sjukhus först kontrollerar om vederbörande har ett försäkringskort som gäller. Vår grundsyn är att när man drabbas av sjukdom eller olycksfall skall man helt oberoende av sin inkomst och förmögenhet få bästa tänkbara vård, och det tänker vi inte kompromissa bort. Till Bengt Westerberg skulle jag vilja säga att jag definitivt inte ställer mig bakom det uttalande som Bengt Westerberg gjorde om export av utrustning. Där får han helt stå sitt eget kast, om det var det han avsåg med sin fråga. Jag talade om ett samarbete med IAEA, som också Karin Söder talade om, om att öka säkerheten genom att vi skulle dela med oss av den kunskap vi har, och det är någonting annat. Beträffande det egna rummet kan man naturligtvis ställa frågan om det är viktigare att få ett eget rum på långvården än att kunna få flytta hem från långvården. Vi kommer att lägga ned stort engagemang och stor möda för att åstadkomma en sådan möjlighet. Det finns ju också de som gärna vill tillbringa sin tid på rummet tillsammans med någon annan. Karin Söder har jag svarat genom att säga att det gäller att stärka IAEA — jag delar den uppfattningen. Kan vi få till stånd ett samarbete med Östersjöstaterna tror jag det kan vara bra. Jag tror att centern och socialdemokraterna här kan göra en del tillsammans. Vi ställde båda upp för oljeskatten, vilket inte bara handlade om att ta in inkomster till staten — där gällde det också att se till att vi fick till stånd ett betydande stöd för de kommuner som satsat på alternativa energikällor. Jag tycker att det är hoppfullt att vi hittar varandra på sådana konkreta punkter. Däremot tycker jag att Karin Söder lägger ut litet dimridåer när hon i debatten talar om några manliga kolleger. Alla här i kammaren och på andra håll förstår ju att det är ett gräl inom det borgerliga lägret när Karin Söder kommer med så våldsamma angrepp för bristande framsynthet när det gäller kärnkraften. Det är Ulf Adelsohn och Bengt Westerberg som hon då egentligen talar till. Vad vi här bevittnar är ett stort nytt inbördes gräl om energipolitiken mellan de borgerliga partierna. Jag tror att det är ytterligare ett skäl att se om vi kan åstadkomma ett samarbete över blockgränserna. Lars Werner frågade varför vi inte omprövade skatteomläggningen då de lågavlönade under omläggningen inte tillfördes några lönehöjningar. Har Werner glömt att skatteomläggningen har justerats just på grund av att låglöneprofilen saknades? Werner frågade också vad som nu förbereds för att stärka köpkraften. Mitt svar är att köpkraften i år kommer att öka på grund av sänkt inflation och även på grund av höjda barnbidrag och höjda pensioner efter det att man har lämnat det aktiva arbetslivet. De borgerliga har hävdat att det går bra för Sverige därför att regeringen för en borgerlig ekonomisk politik. Detta, herr talman, är i sanning ett desperationens argument. Jag minns hur ni stod här i kammaren och mer än allt annat dömde ut den tredje vägens politik då den presenterades. Ni sade att devalveringen skulle misslyckas. Den skulle inte ge förbättrad utrikeshandel utan bara hög inflation. Ni sade att vår budgetpolitik skulle misslyckas. Den skulle leda till galopperande budgetunderskott. Bengt Westerberg förutspådde ett underskott på över 120 miljarder kronor. Nu är vi nere i under 50. Även Ulf Adelsohn varnade i märgfulla ordalag för ett skenande budgetunderskott. I den allmänpolitiska debatten i februari 1983 — den första stora riksdagsdebat derna om vart vi var på väg med orden: Minns dessa ord som jag säger i dag, RS ; Den ekonomiska poliden 2 februari 1983. ” tiken, m.m. Herr talman! Jag minns dem, och jag tror att väldigt många ledamöter i kammaren minns dem. Men jag är inte så säker på att Ulf Adelsohn minns dem. I varje fall hade han glömt dem här i talarstolen alldeles nyss. Men de åsikterna hade ni då. Devalveringen var felaktig. Budgetpolitiken var felaktig, vår skattepolitik var felaktig. Löntagarfonderna skall vi bara inte tala om! Den tredje vägens politik skulle leda käpprätt till fattigstugan, hävdades det. Sedan, när det började bli uppenbart att den inte skulle göra det utan att den tvärtom — med draghjälp utifrån, det skall medges — gav resultat, då förnekade ni i det längsta detta. Ni hävdade länge att vår beskrivning var en skönmålning; skrytvals var, tror jag, det ord som användes. När inte heller det gick att använda längre, när det blev uppenbart att resultaten var goda, retirerade ni till nästa försvarslinje. De goda resultaten berodde på tur. — Men hur kunde det komma sig att Sverige var så envetet förföljt av otur mellan 1976 och 1982 men däremot så gynnat av turen efter 1982? Det har ni aldrig lyckats förklara. I stället har ni nu börjat tala om att vi skulle föra en borgerlig politik, och jag tror att det är er femte ståndpunkt i den här frågan. I och för sig har jag ingenting emot att ni tycker att politiken är bra, men omvändelsen kommer litet väl sent. Och vi undrar nog litet till mans vad det är i löntagarfonderna, förnyelsefonderna och höjningen av aktieskatten som är borgerlig politik. Och om detta är borgerlig politik, varför fördömde ni just dessa åtgärder så kraftigt som ni gjorde då de vidtogs? Och varför förde ni inte dennas.k. borgerliga politik under de sex år då ni själva hade makten? Varför var ni så till den milda grad generösa mot oss socialdemokrater att ni avstod från er egen politik, så att vi skulle få möjlighet att genomföra den efter 1982? Hur i all sin dar förklarar ni detta för era väljare?

Herr talman! Låt mig för det första för säkerhets skull säga att min jämförelse med Gösta Bohman bara gällde beskrivningen av alfågelns gackande — och inte något annat, Ingvar Carlsson. Jag vill ha det sagt, så att det inte blir något verkligt missförstånd här i kammaren. För det andra vill jag säga: Det är inget fel på Ingvar Carlssons debatthumör. Det märks att han är nytillträdd partiledare. Jag kommer ihåg den där entusiasmen från min egen första tid. Det är härligt att se! Jag vill gärna säga, att jag inte förutsåg att vi skulle få en så stor internationell draghjälp som vi har fått. Jag erkänner det. Jag trodde inte att den ekonomiska politiken i Förenta staterna skulle visa sig så framgångsrik. Jag hade invaggats i en annan uppfattning av den oerhörda kritik som riktades mot den i Sverige. Inte heller hade jag trott att det skulle gå så bra för Storbritannien, Tyskland och Japan att den internationella högkonjunkturen skulle bli långvarigare än man var van vid — och även på den punkten var jag kanske påverkad av svenska debattörer. Jag visste inte heller att oljan skulle 107 rasa i pris, att dollarn skulle gå ned och att vi skulle få ett tryck nedåt på ränteläget. Hade jag vetat det hade jag inte uttryckt mig så i februari som jag gjorde, Ingvar Carlsson. Jag erkänner det. När det däremot gäller löntagarfonderna säger jag: Vi närmar oss snart den tidpunkt när socialdemokratin måste bekänna färg. Olof Palme sade på sin tid att fr.o.m. 1990 skulle det inte ske några nya inbetalningar, och jag sade: Vad vet vi om vem som leder socialdemokratin 1990? Vad vet vi om hur partiet då ställer sig? Nu vet vi med stor sannolikhet vem som leder socialdemokratin efter 1988 års val, och i dag begär vi moderater besked från Ingvar Carlsson: Lämna nu ett bindande besked om hur socialdemokratin, oberoende av hur 1988 års val går, kommer att agera när det gäller löntagarfonderna! Vi börjar den kampanjeff'i dag, och — tro mig, Ingvar Carlsson — den kommer vi att driva. Det är inget borgerligt gräl om kärnkraften. Jag kan försäkra Ingvar Carlsson att när Karin Söder talar om något för litet framsynta herrar, är herr Carlsson inräknad i det gänget. Vi kan nog gå armkrok tillsammans med Bengt Westerberg vi två. Frågan är alltså redan förd över blockgränsen. Jag tror att det ligger mycket i vad Ingvar Carlsson säger, att det vore av värde för nationen om man kunde samla sig till en bred uppgörelse om kärnkraften, men jag är inte så säker på att det kommer att lyckas. Bara en kort replik om sjukvården. Vi har aldrig eftersträvat ett system där man skall fråga människor om de har försäkring. Vi vill i vårt system att varje människa skall ha sin försäkring, men denna försäkring skall inte som i dag gälla bara om man går till det landsting där man hör hemma ellert.o.m. bara om man går till rätt plats inom det landstinget, utan den skall gälla vilken doktor man än går till. Den lilla människan har sin försäkring, som gäller för oss svenskar, och hon väljer vart hon vill gå, suveränt, utan att fråga mig, Ingvar Carlsson eller någon landstingspolitiker. När jag hör diskussionerna om Örebro läns landsting vill jag gärna säga att detta socialdemokratiskt styrda landsting är i varje fall i en del mycket framsynt. Där låter man invånarna opereras, om de har hjärtproblem, i Göteborg, på en privat klinik för hjärtoperationer. Det tycker jag är mycket framsynt. Jag hoppas att jag inte nu har stört det socialdemokratiska partiet i Örebro när jag på det här sättet flagrant i riksdagen avslöjar detta. Men så framsynt har man varit där, och det tar jag som intäkt för att det här synsättet kommer inom socialdemokratin. Ni kommer att inse att det ligger något stort i detta att vi tar bort makten från oss politiker och ger människan rätt att välja, att det inte ligger någonting negativt i detta — tvärtom. Låt mig, herr talman, en kort stund uppehålla mig vid de florettstötar som statsministern talar om. I denna min mänskligt att döma sista partiledardebatt vill jag gärna säga något om vad som är en av de stora svårigheterna för borgerligheten i Sverige och som bidrar till det socialdemokratiska regeringsinnehavet. Vi klarar som borgerliga partier mycket väl kritiken från socialdemokratin, men vårt inbördes konkurrensförhållande gör det tilltalande, när vi kritiseras av socialdemokraterna, att stöta på litet grand själva. Trovärdighe Prot. 1985/86:163 ten i den socialdemokratiska propagandan blir mycket stark i ett läge när det 5 juni 1986 kommer instämmande från ett annat borgerligt parti. Jag säger inte detta som kritik mot någon annan borgerlig ledare, och jag säger det inte som kritik mot några tidningar. Detta är någonting som också vårt parti kan göra sig skyldigt till och också har gjort sig skyldigt till. Men om det är någonting som jag önskar för framtiden, så vore det att man på borgerligt håll såge litet längre än näsan räcker och såge litet längre än till den inbördes konkurrensen om väljarna i det just stundande valet. För annars kommer Ingvar Carlsson att bli statsminister under en längre period än jag anser gagnar Sverige. Jag vill dock säga, att jag tycker att det har varit mycket trevligt att föra denna min sista debatt med Ingvar Carlsson. Hade jag vetat att det var så trevligt, kanske jag inte hade kallat till presskonferens i går. Men nu kom som sagt debatten någon dag för sent, och jag får väl stå mitt kast i den delen. Låt mig så önska herr talmannen, mina partiledarkolleger och övriga ledamöter av kammaren en trevlig sommar! Jag tackar för många stimulerande debatter, särskilt Ingvar Carlsson för denna vår sista och första. Vi har visserligen mötts förut i man-mot-man-dueller men aldrig så här som partiledare i kammaren. Det var stimulerande att få föra den sista debatten med den nye statsministern.

Herr talman! Jag vill gärna instämma i de önskemål som Ulf Adelsohn uttalade om att det ibland vore bättre att se litet längre än näsan räcker. Tänk vad jag tänkte den tanken starkt när en av mina kolleger mitt under valrörelsen åkte till Trelleborg och gjorde för mig helt oacceptabla uttalanden om flyktingpolitiken! Tänk vad jag tänkte den tanken starkt när en av mina kolleger drev kravet på en sänkning av u-landsbiståndet, detta bistånd som är en hjärtefråga för folkpartiet! Men jag skall inte ta upp den debatten i dag, eftersom detta är Ulf Adelsohns sista debatt. Jag hade heller inte tänkt påminna om dessa motsättningar om jag inte hade blivit litet provocerad att göra det. Ingvar Carlsson blev påtagligt nervös när jag instämde i de uttalanden som han hade gjort. Det är underligt att landets statsminister inte kan ta emot ett erkännande utan att bli så nervös att han måste upp och säga att det kanske ändå förelåg något tolkningsfel. Faktum är att Ingvar Carlsson med något fler ord uttryckte precis samma tanke som jag har givit uttryck för. Det föranleder mig att rikta en fråga till Karin Söder: Är det Karin Söders och centerpartiets mening att Sverige inte skall ställa sitt kunnande på kärnkraftssäkerhetens område till förfogande för att på det sättet begränsa riskerna för att vi skall drabbas av kärnkraftsolyckor i andra länder? Karin Söder sade att vi talade för litet om framtiden, att vi inte var optimistiska. Jag vill säga att jag är mycket optimistisk om framtiden. Jag har tagit mycket starka intryck av de analyser som ett par partivänner till mig, Peter Steen och Thomas B. Johansson, gjort om svensk energiframtid. De har påpekat att redan med utnyttjande av den bästa teknik som vi nu känner 109 till och utan att man behöver vara särskilt optimistisk om teknikutvecklingen, skulle vi kanske om några årtionden kunna klara oss utan kärnkraft och utan att ersätta kärnkraften med t.ex. olja eller kol. Det är uttryck för en optimism som jag i mycket hög grad delar. Men det är alldeles klart att skulle vi nu stänga av Barsebäck, så innebär det uppoffringar på olika sätt för den svenska ekonomin, för det svenska samhället och för de svenska hushållen. Det är möjligt att de analyser som Energirådet nu gör leder fram till den slutsatsen att vi bör göra det. Men vi skall inte inbilla oss att det kommer att innebära något slags kick för svensk ekonomi om vi stänger av Barsebäck och Ringhals och om vi vidtar andra sådana åtgärder. Kortsiktigt kommer det att innebära en påfrestning för svensk ekonomi och för den svenska miljön. Kanske skall vi ändå besluta oss för att göra detta, men låt oss inte blunda för de svårigheter ett sådant beslut skulle innebära för det svenska samhället och den svenska ekonomin. Jag tyckte mig höra relativt tydligt på Ingvar Carlsson att han tycker att frågan om eget rum är ganska likgiltig. Han sade t.o.m. att han vet många som inte vill vara ensamma. Ja, det vet också jag — massor av människor vill inte vara ensamma. De som vill bo ihop och själva får välja sin rumskamrat har inte några stora problem. Problemen uppstår för dem som vill ha eget rum eller själva vill bestämma vem de skall leva ihop med och inte får göra det. Det är dessa människor vi talar om, och det är dessa människor vi i folkpartiet vill ge en högre standard. Men detta bromsas i dag i snart sagt alla socialistiskt styrda landsting i Sverige och av majoriteten i denna riksdag. I min inledning, herr talman, tog jag upp ett mycket konkret exempel på den debatt som betytt så mycket under valrörelsen och därefter mellan de borgerliga partierna och socialdemokraterna, nämligen möjligheten för människor att välja själva när det gäller läkare, som Ulf Adelsohn talade om, när det gäller omsorgen, när det gäller utbildning. Jag pekade på ett mycket konkret exempel: två enskilda gymnasieskolor i Göteborg som hotas av nedläggning därför att riksdagsmajoriteten har beslutat att statsbidragen till dessa skolor skall dras in. Jag vill upprepa min fråga till Ingvar Carlsson: Vad är det för fel att det finns alternativ för gymnasisterna nere i Göteborg? Varför kan inte socialdemokraterna tillåta att det existerar enskilda alternativ vid sidan om de offentliga alternativ som finns? Herr talman! Vi som ännu inte har uppnått allt det vi eftersträvar i politiken fortsätter att kämpa för de mål som vi har satt oss före. Vi inom folkpartiet kommer att fortsätta att arbeta för den decentraliserade marknadsekonomi som vi tycker är viktig och som hotas av löntagarfonder och höga företagsskatter. Vi kommer att kämpa för att de som jobbar i företagen skall få vara med och dela på vinsterna, att vinsterna inte skall beläggas med någon skatt eller några särskilda arbetsgivaravgifter samt för att de kollektiva vinstandelarna skall försvinna. Vi kommer att fortsätta att kämpa för den rättvisa som inte bara handlar om inkomstutjämning utan som t.ex. också handlar om jämställdhet mellan kvinnor och män. Vi kommer att fortsätta att arbeta för att de människor som står i vårdkö och väntar på att få sina ögon eller höfter opererade också får möjlighet att göra det så att deras livskvalitet kan höjas. Vi kommer att fortsätta att kämpa för att gamla och sjuka inom svensk långvård skall få rätt till eget rum.

Herr talman! Innan jag går in på frågor om kärnkraftens säkerhet och liknande vill jag säga att också vi i centern tycker att de äldre skall ha rätt till trygghet på ålderdomen, rätt till eget rum och rätt att välja läkare. Detta har berörts i flera inlägg här. Men det gäller också att skapa de ekonomiska resurserna för att man skall kunna få en bra vård på sin ålderdom. Det gäller inte bara rätten till eget rum utan också rätten till vård i hemmet och över huvud taget rätten att välja det sätt på vilket man vill bli omhändertagen när man inte längre orkar själv. Vi skall arbeta för att ha tillgång till läkare i hela landet och inte bara i ett fåtal områden. Sedan till frågan om kärnkraftens säkerhet. Statsministern talade med en viss förtjusning om ett borgerligt gräl. Jag kan kontra med att säga att det inte tycks vara så fullständig enighet inom socialdemokratin heller om hur man skall tackla frågan om kärnkraftens framtid. Jag tror inte att det för någon är en överraskning att vi på den icke-socialistiska sidan också har något delade meningar i denna fråga. Det är självständiga partier som har respekt för varandra. Vi driver de frågor som är förenliga med den ideologi som vi företräder. Men det som var intressant och som jag gladde mig åt var att Bengt Westerberg nu anslöt sig till oss som menar att man skall stärka säkerheten och kontrollen av kärnkraften genom IAEA. Det är en fråga som vi i centern drivit mycket länge. Av de uttalanden som gjorts från folkpartiets sida under den senaste tiden har man faktiskt kunna uttyda någonting helt annat. Man har talat om säkerhetsteknologi. Det gjorde man senast häromkvällen när vi här diskuterade kärnkraft. Man har klart fått det intrycket att det var en helt annan typ av arbete ni ville medverka till och att det var fråga om export från Sverige. Jag har nu tolkat Bengt Westerberg så att detta inte är fallet. Då tycks det på det området inte finnas så mycket att gräla om. Det är ju bra, för det här är en allvarlig fråga där det behövs en stor uppslutning och en bred uppgörelse. Vi är inte fftämmande för det, långt därifrån. Så som verkligheten nu utvecklats är det också betydelsefullt att vi för en inträngande debatt både på politisk grund och självfallet också på tekniskvetenskaplig grund för att nå de absolut bästa resultaten för vårt eget land och för vår omgivning. I detta sammanhang vill jag påpeka att det faktiskt finns betydligt större möjligheter än vad de övriga här har velat erkänna att ersätta kärnkraften också i det korta perspektivet, om man tar ett par kärnkraftverk ur drift eller underlåter att renovera Ringhals 2. Jag har pekat på mottrycksanläggningar, tillgången till naturgas, biobränsle och annat, och speciellt mottrycksanläggningarna kan ju användas omgående. Jag vill påminna om att vi, om man tar Barsebäck och Ringhals 2 ur drift, står på samma elproduktionsnivå som i början av 1985, och det är väl ingen i den här salen som kan påstå att vi då led någon brist på energi eller elström. Det är nog få här i landet som kan erinra sig något sådant — möjligen inträffade det vid större avbrott, men kärnkraftselen garanterar ju inte att sådana inte inträffar. Vi har här en unik chans, med det kunnande som vuxit fram och den utveckling som alternativen har genomgått i vårt land, att dra ut en säkrare riktning för vår energipolitik, och på det sättet bli ett föredöme, än om vi skulle satsa alla våra resurser på att behålla kärnkraften så länge som möjligt. Det är en bestämd övertygelse hos oss inom centerrörelsen. Vi blundar inte för de ekonomiska problemen, men vi menar att det är en felsatsning att bibehålla kärnkraften så länge som möjligt och att man då underlåter att pressa på de andra alternativen, som folkomröstningen ändå har sagt att vi så småningom skall landa på. Till sist — jag har en minut kvar av med taletid — skulle jag vilja peka på ett problem som jag antydde i mitt huvudanförande, nämligen regionalpolitiken och den arbetslöshet som finns ute i stora delar av vårt land. Det är inte så väl beställt med tillgången till arbete överallt som i Helsingfors. Jag tänker på den trakt jag själv kommer ifrån, Värmland, där arbetslösheten är mycket stor, speciellt bland kvinnor. Det finns många andra trakter med samma problem. Jag förväntar mig att regeringen ägnar betydligt mer energi åt regionalpolitiken framgent än vad man har gjort hittills. Vi i centerpartiet kommer att fortsätta vårt engagemang för en bra miljö, för de alternativa energikällorna och för en bra fördelningspolitik och en regionalpolitik som skapar rättvisa över hela vårt land.

Herr talman! Som Ulf Adelsohn själv konstaterade har moderatledaren och jag nu genomfört vår första och sista gemensamma partiledardebatt. Av flera skäl beklagar jag att det inte blir en fortsättning. Det är sant att mycket skiljer oss åt ideologiskt och i viktiga sakfrågor. Men som politisk motståndare har Ulf Adelsohn varit spännande och stimulerande — alla kammarens ledamöter förstår säkert vad jag menar. Och därför blir det politiska livet förmodligen lite tristare utan Ulf Adelsohn. Ett och annat problem har vi dessutom gemensamt kunnat lösa, utan yttre åthävor. Ulf Adelsohn och jag har inte känt varandra så många år. Men när vi träffades har vi ofta valt att tala om annat än politik: Djurgården och Elfsborg, Käringön och Gotland, jogging och svampplockning, John-Olle Persson och Carl Bildt. I fortsättningen kanske vi kommer att tala mer politik när vi träffas privat någon gång. Detta säger något viktigt om personen Ulf Adelsohn. Jag skall inte här ge mig på att försöka karakterisera Ulf Adelsohns person; det har redan sagts mycket under de här dagarna. Men jag kommer ändå att tänka på vad Ernst Wigforss sade i sina ”Minnen” om Gunnar Myrdal. Wigforss skrev där att åtskilliga blev misstänksamma mot Myrdal, därför att han så snabbt satte sig in i olika frågor och att detta inte bara tog sig ”uttryck i förmågan att hastigt bringa olika möjligheter till aktualitet utan också i lusten att formulera skälen för dem så att de gör intryck av övervägda ståndpunkter”.

Slutsatsen är inte med nödvändighet att det är Myrdal som helst borde varit annorlunda.” Detta sade alltså Ernst Wigforss om Gunnar Myrdal, och jag har citerat det när jag nu avtackat Ulf Adelsohn för vår korta gemensamma tid som partiledare. Herr talman! Under det gångna riksdagsåret har vi haft många och långa debatter här i kammaren. Tonfallet har ibland varit hårt, men vi har kunnat komma fram till beslut och till en politik som varit till gagn för vårt folk och vårt land. Nu är det dags att gå ut till den väntande och alltid lika efterlängtade svenska sommaren. Men det är inte bara riksdagsarbetet som tar paus. Skolorna har sina avslutningar, och semestern hägrar för dem som är ute i arbetslivet. Innan vi skiljs åt vill jag passa på att säga några ord om vad vi har att komma tillbaka till med nya krafter när kvällarna börjar bli mörka igen. För utvecklingen står ju aldrig stilla, även om vi stannar upp ett slag och njuter av att vara lediga. Varje dag tar vi ett litet steg in i framtiden, en framtid som vi vill kunna se an med tillförsikt.

Det samhället blir aldrig färdigt. Människor kommer ständigt att ställas inför nya utmaningar. De ungdomar som de närmaste dagarna lämnar skolan vill kunna fortsätta ut i en levande och trygg värld. Men de vill inte möta det stillastående och det slutgiltiga. Varje ny generation måste få forma sitt samhälle, bygga vidare på det som är bra och spänna sina krafter för att bryta nya vägar. Varje individ måste få göra sina egna upplevelser i livet. Det är en del av vår frihet. Men friheten blir ju så bräcklig och skör om var och en bara ser till sitt eget bästa. Ingen människa orkar helt på egen hand bana sin egen stig. Och vi korsar hela tiden varandras vägar. Saknas solidariteten, blir varje möte hotfullt, varje människa en rival, ja, kanske t.o.m. en fiende. Bygger vi däremot på solidariteten, då blir just korsvägarna de ställen dit vi gärna söker — Prot. 1985/86:163 oss, där vi upplever våra bästa stunder. 5 Sjuni 1986 Den gångna våren har inneburit stora påfrestningar och skapat oro hos oss alla. Men oron skall inte få oss på knä. Den skall inte få oss att förlora tron på det goda vi har byggt upp. Vi skall inte låta uppgivenhet och modlöshet förlama oss. Vi skall fatta de beslut som krävs och vidta de åtgärder som behövs. Vi skall värna demokratin och det öppna samhället. Vi skall slå vakt om en god miljö. Vi skall med fasthet och konsekvens driva vidare en politik för att en gång för alla ta vårt land ur den ekonomiska krisen. För att detta skall lyckas räcker det inte med en politik som utformas här i riksdagen eller i regeringen. Det krävs också att de enskilda människorna tar sitt ansvar för Sverige — i vardagen, på jobbet och i naturen. Men livet består lyckligtvis inte bara av arbete, plikt och ansvar. Livet är också rätten att då och då koppla av, att skjuta upp till morgondagen det vi faktiskt inte behöver göra i dag. Och nu skall vi alltså ta vara på de soliga dagarna och njuta av de ljusa långa kvällarna. Vi skall unna oss en skön sommar.

Herr talman! Den finansiella situationen i kommunsektorn har successivt förstärkts under 1980-talet. Kommunernas likviditet är generellt sett mycket god även om det finns undantag. Ökningen av de kommunala intäkterna beräknas bli 8—9 20 i år och 9, ja kanske t.o.m. 10 96 1987. Dessa inkomstökningar innebär stora risker för att den kommunala volymexpansionen blir alltför kraftig om inga åtgärder vidtas. Mot denna bakgrund föreslog regeringen i budgetpropositionen i januari att statsbidragen till kommunerna skulle minska med ca 2,5 miljarder kronor för år 1987. Vi moderater ansåg att dessa besparingar inte var tillräckligt omfattande och att regeringen skulle vara tvungen att återkomma med ytterligare nedskärningar. Vi varnade också för att åtstramningsförslag som kom sent skulle försvåra det kommunala arbetet. Vi tycker att det är rimligt att kommuner och landsting i god tid får reda på olika åtstramningsåtgärder, så att den kommunala administrationen hinner anpassa sig efter dem. Regeringens taktik att successivt och i svåröverskådliga former genomföra finansiella indragningar försvårar för kommunerna att planera verksamheten på ett riktigt sätt. Regeringen har nu återkommit till kompletteringspropositionen med en rad förslag till åtstramningar på det kommunala området. Två tredjedelar av effekten av en höjning av det kommunala grundavdraget med 1 500 kr. föreslås minska kommunernas skatteunderlag 1987. Därutöver föreslås bl.a. att skatteutjämningsavgiften, som 1986 uppgår till 14 öre per skattekrona, höjs med 10 öre till 24 öre per skattekrona. Enbart denna höjning beräknas inbringa över 900 milj.kr. Eftersom regeringens förslag om minskade statsbidrag till lärarlönerna inte fick majoritet i riksdagen föreslås nu att en avgift om 13 öre per skattekrona tas ut på primärkommunernas skatteunderlag. Den avgiften beräknas inbringa ca 600 milj.kr. för nästa år. Sammantaget beräknas skatteutjämningsavgiften därför inbringa 2,7 miljarder kronor från kom 15 munsektorn under det kommande året. Totalt uppgår de åtgärder som regeringen nu föreslår, tillsammans med de åtgärder som föreslagits tidigare i år, till ca 6 miljarder kronor för 1987. Dessutom tillkommer en engångseffekt för omläggningen av avräkningssystemet för KBT på 1,7 miljarder kronor. Den sammanlagda indragningen gentemot kommunsektorn uppgår därför till hela 7,7 miljarder kronor. Vi moderater tycker att det är bra att regeringen har börjat att spara på den kommunala sektorn. Men det är förvånande att socialdemokraterna så snabbt har bytt fot i den här frågan. Det förslag som vi i dag skall diskutera är väsentligt större än dem som regeringen förde fram i budgetpropositionen i januari månad, och de är också mycket större än dem som vi i moderata samlingspartiet förde fram i valrörelsen. Vi hälsar naturligtvis den socialdemokratiska tillnyktringen på den här punkten med tillfredsställelse, men vi noterar att socialdemokraterna har utvecklat en rent ut sagt häpnadsväckande retorik vad gäller åtstramningar på den kommunala sektorn. Före valet hävdades det att de moderata besparingarna på kommunsektorn, som uppgick till drygt 4 miljarder kronor, skulle få förödande konsekvenser för den kommunala verksamheten. Detta gällde tydligen bara under förutsättning att det var moderata samlingspartiet som föreslog sådana åtgärder. Nu hävdas från regeringens sida att indragningar från kommunerna inte har någon effekt alls. Att vi i dag talar om väsentligt större indragningar än för ett år sedan nämns inte med ett enda ord. Moderata samlingspartiet anser inte att den åtstramning som regeringen totalt lägger på kommunsektorn är för stor. Vi har inte heller något att invända mot omläggningen av KBT eller nedskärningarna av statsbidragen. Vi godtar dock inte att kommunernas skatteunderlag minskas genom ett höjt kommunalt grundavdrag. Vi motsätter oss också alla höjningar av skatteutjämningsavgiften och föreslår i stället att de 14 öre som i dag tas ut slopas. Följaktligen motsätter vi oss den särskilda avgift på 0,37 kr. per skattekrona för primärkommunerna och 0,24 kr. per skattekrona för landstingskommunerna som utskottsmajoriteten föreslår skall tas ut för 1987. Det är ju så, herr talman, att kommuner och landsting disponerar över stora resurser. Möjligheterna att genom oförändrade ramar ge en bra service till medborgarna är därför mycket goda. Vi moderater förespråkar därför nolltillväxt i den kommunala sektorn. Att minska kommunernas volymökning är i dagens läge angeläget inte minst för att därigenom skapa utrymme för en ökning av reallönerna. Att hejda den kommunala expansionen genom indragning av finansiella skäl är emellertid bara halva vägen. Ett lika viktigt steg är ett temporärt kommunalt skattestopp för att hindra kommunerna att fortsätta expandera genom ökad beskattning av medborgarna. Tyvärr avvisar regeringen ett kommunalt skattestopp, vilket kan leda till skattehöjningar för kommunerna redan nästa år. Genom en god ekonomisk förvaltning och omprioriteringar kan en ökad kommunal service ges inom oförändrade totalramar för kommunerna. Det är mot den bakgrunden som vi moderater föreslår ett kommunalt skattestopp. Vi anser nämligen att om de kommunala monopolen bryts upp och privatiseringar och entreprenader utnyttjas i större omfattning, kan man göra stora vinster på den kommunala sidan. I dag styrs den kommunala verksamheten i stor utsträckning av en statlig reglering och av olika bidragsbestämmelser. Enligt vår uppfattning är detta ett medvetet inslag i en socialdemokratisk politik, som går ut på att hindra kommunerna från att ha alltför hög grad av självstyre. De försök med frikommuner och den begränsade avreglering som har skett har endast marginellt påverkat kommunernas beslutskompetens trots allt vad regeringen säger. Skall det vara möjligt att få en god kommunal verksamhet, måste den statliga styrningen av den kommunala verksamheten radikalt minska. Vår åtstramning gentemot kommunerna sker därför genom minskade specialdestinerade statsbidrag. Därigenom är det möjligt att uppnå en verklig decentralisering av besluten och en anpassning till de lokala förhållandena. Vi moderater anser att ett program för den kommunala ekonomin bör bygga på fyra hörnstenar. För det första måste, som jag sade, den kommunala tillväxten upphöra. Socialdemokraterna har ju tidigare angett som mål att den kommunala ekonomin skall växa med 2 96 om året. Nu är man nere på 1 96 om året. Men här liksom annorstädes på det ekonomisk-politiska området spelar det inte så stor roll vilka mål man sätter upp, när de i verkligheten alltid överträffas. I det sammanhanget betyder det alltid ett negativt utfall för samhällsekonomin. För det andra är, som jag sade, ett lagstadgat kommunalt skattestopp en hörnsten i den kommunala ekonomin. Ytterligare skattehöjningar skulle motverka arbetet med att återställa balansen i de offentliga finanserna. Risken är i dag uppenbar, mot bakgrund av den pågående lönerörelsen, att vi får skattehöjningar som följd av kommande löneökningar. För det tredje bör de specialdestinerade statsbidragen till kommunerna på sikt i huvudsak avvecklas. De innebär inte något ställningstagande för att de verksamheter som bidragen är knutna till skall påverkas till sin omfattning eller utformning. I stället rör det sig om en teknik för att begränsa kommunernas finasiella ramar. Skattestopp och minskade statsbidrag förutsätter en långtgående avveckling av den statliga detaljreglering som styr den kommunala verksamheten. Kommunerna måste ges större frihet att själva förfoga över sina inkomster och besluta om sina utgifter. Staten får naturligtvis inte heller i fortsättningen ålägga kommunerna nya kostnadskrävande uppgifter. Inom den ram skattestoppet anger kan enligt min uppfattning kommunernas frihet att bestämma över sin verksamhet vidgas genom att man i ökad utsträckning avgiftsfinansierar tjänster som kommunerna erbjuder. För det fjärde och slutligen är vi medvetna om att en avveckling av de specialdestinerade statsbidragen ökar den kommunala skatteutjämningens betydelse för framför allt kommuner med svagt skatteunderlag och högt kostnadsläge. När statsbidragen minskas kan därför utjämningen behöva ges ett ännu större utrymme än i dag. Vi beklagar därför att ett nytt skatteutjämningssystem inte kan tillämpas 1988 som vi önskar. Men i väntan på det nya skatteutjämningssystemet godtar vi den höjning av skatteutjämningsbidragen som regeringen föreslår för det kommande året. Av de besparingar som regeringen föreslår godtar vi 1,6 miljarder kronor. Men vi vidhåller att kompensationen för borttagandet av den kommunala beskattningen av juridiska personer skall avskaffas, vilket beräknas ge omkring 1,5 miljarder kronor. Därutöver föreslår vi att statsbidragen minskas med 4,4 miljarder kronor för 1987. Däremot föreslår vi, som jag har sagt, att den skatteutjämningsavgift med 14 öre som nu tas ut avskaffas. Det innebär en förbättring för kommunerna med nästan 1,3 miljarder kronor. Det är att gå motsatt väg mot regeringen, som i stället vill ta in hela 2,7 miljarder kronor i skatteutjämningsavgift. Skatteutjämningsavgiften innebär enligt vår uppfattningen onödig rundgång-— i form av allt högre bidrag och en allt högre beskattning av kommunerna. Herr talman! Även om vi från oppositionens sida kan känna oss relativt nöjda med den socialdemokratiska besparingens storlek, anser vi moderater att socialdemokraterna gör detta på fel sätt. Vi skulle i stället ha föredragit att man hade fortsatt på den väg som man angav i januari i budgetpropositionen. Nu inskränker socialdemokraterna både skatteunderlaget och olika avgifter. Socialdemokraterna hjälper till med rundgången genom att först betala ut bidrag och sedan ta tillbaka det i form av avgifter på skatteunderlaget. Enligt vår uppfattning ökar det rundgången i ekonomin, och det kan uppfattas som en skatt på kommunerna. Vad är det för mening med att exempelvis ge kommunerna 100 miljarder i framtiden och sedan omedelbart ta tillbaka 50 miljarder? Med det socialdemokratiska systemet får kommunerna en automatisk åtstramning också vid stigande inflation. Vi måste, enligt min mening, minska statsbidragen, så att kommunerna i större utsträckning får ta ansvaret för den egna ekonomin. Finansdepartementets egen rapport, DSF 1986:7 om effekter av statsbidrag till kommunerna, visar tydligt att man främjar en effektiv resursfördelning, om statsbidragen — i synnerhet de specialdestinerade statsbidragen — tas bort. Men, herr talman, inget förslag är dock helt neutralt. När det gäller de kommuner som kan hamna i en besvärlig situation till följd av våra förslag föreslår vi ett särskilt stöd på 225 milj.kr. Det beloppet är lika stort som regeringens extra skatteutjämningsbidrag. Däremot accepterar vi inte regeringens förslag om en permanent Robin Hood-skatt på några Helsingforsskommuner att utbetalas till kommuner som har hög skattesats. Vi finner det rent principvidrigt att, som föreslås, ta ut en progressiv avgift av tre kommuner med hög skattekraft och låga skattesatser för att sedan skicka dessa medel till vissa andra kommuner — som inte har svag skattekraft men som har särskilt hög primärkommunal utdebitering. Det betyder att man bestraffar kommuner som har vinnlagt sig om en rationell kommunal verksamhet och låg skatt och att man belönar andra kommuner som mycket väl kan ha god skattekraft men som är ekonomiskt vidlyftiga. Den ofrånkomliga effekten blir att alla kommuner — oavsett om de har låg eller hög debitering — finner det meningslöst att anstränga sig för att hålla skatten nere. Socialdemokraterna vill tydligen att kommunalskatten skall vara likformigt hög i alla kommuner. Till sist, herr talman! En förutsättning för de moderata förslagen om minskade statsbidrag och om skattestopp är att det sker en omfattande avreglering av statliga föreskrifter och bidragsbestämmelser för kommunernas och landstingskommunernas del. Redan nästa år, anser vi, bör ett så stort antal specialdestinerade statsbidrag som möjligt ersättas med ett allmänt kommunalt bidrag. Detta skall ske samtidigt som de här statsbidragens detaljregleringar och bidragsbestämmelser avvecklas. Vi står fast vid vårt krav att regeringen skyndsamt bör utreda möjligheten att slå samman specialdestinerade statsbidrag till ett allmänt bidrag som kan fördelas på likartat sätt som de specialdestinerade statsbidragen. Framtida besparingar på statens stöd till kommunerna bör ske genom minskningar av detta bidrag, inte genom en skatt på kommunerna som leder till en meningslös rundgång. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till alla de reservationer vid finansutskottets betänkande nr 29 som moderata företrädare står bakom.

Herr talman! De kommunalekonomiska frågorna och den ekonomiska utvecklingen i kommuner och landsting är en mycket viktig del av den ekonomiska politiken. Jag vill därför något redovisa bakgrunden till folkpartiets ställningstaganden, och jag skall gå några år tillbaka i tiden. Under 1970-talet växte kommunerna med nästan 4 96 i volym per år. Därefter har expansionen dämpats något, men den har även under 1980-talet varit mer än 2 Ze per år. Även för detta år kommer den, enligt den reviderade finansplanen, att bli mer än 2 Ze. I realiteten har ökningen tyvärr varit större än i prognosen, och man kan befara att den blir mer än 2 Ze. Detta stämmer tyvärr mycket dåligt med vad som borde gälla om den svenska ekonomin skall utvecklas mot en balanserad situation. De ekonomiska förutsättningarna för att nå en sådan balanserad utveckling analyserades i 1984 års långtidsutredning. Riksdagen tog ställning till denna hösten 1984. I riksdagens beslut ingick ett krav på att den kommunala expansionen skulle begränsas till högst 1 26 procent per år. I verkligheten blev expansionen, som jag sade, både 1985 och enligt prognoserna för i år mer än dubbelt så stor. Även den privata konsumtionen har för övrigt ökat mycket mer än vad långtidsutredningen angav som förutsättning, och resultatet av detta är att det inte har blivit tillräckligt med resurser kvar för investeringsökning och exportökning. Detta betyder att den svenska ekonomin inte har rört sig i rätt riktning utan tvärtom har hållit sig fast i en obalanserad situation, med en för liten industrisektor och en för stor offentlig sektor. I stor utsträckning beror detta på att kommunerna har tillåtits öka för hastigt. Regeringens oförmåga eller ovilja att hålla tillbaka kommunerna har bidragit till att den svenska ekonomin fortfarande dras med dessa stora strukturella obalanser. Detta har också bidragit till att Sverige i år och troligen nästa år kommer att ha en lägre tillväxt än de flesta andra jämförbara länder. Den analys, herr talman, som gjordes av 1984 års långtidsutredning är i stora delar fortfarande giltig, men självfallet måste den justeras, då två av åren i prognosen har förflutit. Långtidsutredningen visade att för att nå ekonomisk balans skulle ungefär en tredjedel av resursökningen avsättas för investeringsökning och ungefär en tredjedel för exportökning. Den resterande tredjedelen kunde användas för konsumtionsökning, och enligt riksdagens beslut — som alla partier utom vpk stod bakom — skulle merparten därav gå till ökning av den privata konsumtionen och alltså en mindre del till ökning av den kommunala konsumtionen. Om man delar upp den väntade tillväxten för framtiden i dessa olika tredjedelar och om man fortfarande är av den uppfattningen att det är viktigt med en ökning av medborgarnas reallöner, blir det inte så mycket kvar för kommunerna. Det blir i själva verket kvar något mer än 0,5 26 volymökning per år. Om man skulle låta kommunerna växa snabbare än denna halva procent betyder det att det ofelbart blir mindre kvar, antingen för den konkurrensutsatta sektorn eller för en reallöneökning. Det finns många tecken, inte minst i den pågående avtalsrörelsen, som klart visar att medborgarna hellre vill ha reallöneökningar. Folkpartiet har under en följd av år föreslagit begränsningar i den kommunala expansionen just för att ge utrymme för den konkurrensutsatta sektorn och för reallöneökningar för löntagarna. Socialdemokraterna påstod så sent som för ett år sedan att detta inte alls behövdes — tydligen skulle man få extra resurser någonstans ifrån. Tvärtom framförde de uppfattningen att de begränsningar som folkpartiet föreslog skulle få orättvisa fördelningseffekter. Nu har de uppenbarligen insett att detta var fel, och de har närmat sig folkpartiets förslag.Det är i och för sig bra att regeringen nu vidtar besparingsåtgärder gentemot kommunerna, men det är inte bra att först säga en sak och sedan göra tvärtemot. Jag tror att det är många socialdemokratiska kommunaloch landstingspolitiker som minns valrörelsen och känner sig svikna. Herr talman! För att begränsa den kommunala expansionen till litet drygt en halv procent per år krävs det indragningar från kommuner och landsting i pengar räknat på ungefär 7,5 miljarder kronor för kalenderåret 1987. Folkpartiet har därför föreslagit indragningar av just den storleken. Det är något mer än vad vi föreslog i januari. Ökningen beror på att prognoserna för kommunernas skatteinkomster för 1987 nu visar att skatteinkomsterna ökar mer än man trodde i januari. Det beror också på att den automatiska kostnadsökningen under 1987 kan väntas bli något mindre än vi trodde i januari.

Den metod för indragning som folkpartiet föreslår är också densamma som vi förespråkat under en följd av år. Vi vill successivt göra om det kommunala skatteutjämningssystemet till ett inomkommunalt system, genom att låta kommunerna själva betala skatteutjämningsbidragen. Det systemet gäller för de kyrkliga församlingarna. Vi föreslår därför en avgift på kommunernas skatteunderlag med 40 öre per skattekrona för landstingskommunerna och med 60 öre per skattekrona för primärkommunerna. Anledningen till att primärkommunernas expansion bör hållas tillbaka något mer än landstingens är de förändringar som sker i befolkningens ålderssammansättning. Som alla vet blir antalet skolbarn något färre och antalet äldre blir något fler. Det innebär att landstingen, som har huvudansvaret för sjukvården inom äldreomsorgen, måste få expandera mer än primärkommunerna. Denna prioritering av landstingens omsorg hänger naturligtvis också samman med folkpartiets krav på utbyggnadsprogram för att ge rätt till ett eget rum inom långvården. Jag beklagar att socialdemokraterna inte vill medverka till prioriteringen av landstingens äldreomsorg. Men det stämmer i och för sig relativt väl överens med det socialdemokratiska motståndet mot ett program för rätt till eget rum, som har visat sig i flera socialistiskt styrda landsting och även har nämnts tidigare i debatten här i kammaren. Vi i folkpartiet föreslår också, liksom tidigare, att kommunsektorn 1987 inte skall få någon kompensation för slopandet av den kommunala företagsbeskattningen. Nu har utskottsmajoriteten också föreslagit en avgift på det kommunala skatteunderlaget. Den blir emellertid för liten, och den har även ett progressivt inslag som folkpartiet inte kan acceptera. Det är den s.k. Robin Hood-skatten, som också Rune Rydén tog avstånd från, vilken tar pengar från Danderyd, Lidingö och Solna för att ge till ett antal primärkommuner som av olika skäl har en hög skattesats. I folkpartiet anser vi att utjämningsbidrag bör baseras på skattekraft och inte på utdebiteringen. Vi avvisar därför denna Robin Hood-skatt, liksom de extra bidrag till de kommuner som enligt regeringens förslag skulle få dessa pengar. Vi vill därför avsätta 285 milj.kr. i extra skatteutjämningsbidrag att fördela till de kommuner och landsting som kan komma att få särskilda problem. En del av regeringens förslag till indragningar från kommunsektorn är en följd av höjningen av det kommunala grundavdraget i inkomstbeskattningen. Som framgått av kammarens debatt för några dagar sedan om inkomstbeskattningen anser vi i folkpartiet att det viktigaste i fråga om inkomstbeskattningen är att sänka marginalskatterna och att återinföra inflationsskyddet, och vi avvisar därför regeringens förslag på denna punkt. Herr talman! Jag vill också något beröra frågan om de specialdestinerade bidragen till kommunsektorn. Om man studerar vad utskottet skrivit och vad som står i de olika reservationerna på denna punkt, finner man att alla egentligen tycks vara överens om att flera av dessa bidrag bör kunna avvecklas om — och det är en viktig förutsättning — man samtidigt minskar den statliga styrningen och detaljregleringen gentemot kommuner och landsting. Däremot är vi oense om hur mycket man skall begränsa och hur snabbt detta kan ske. Jag vill för folkpartiets del betona att just detta med en minskad detaljreglering som ger ett ökat utrymme för kommunal självstyrelse är mycket angeläget. Det är därför vi också i flera sammanhang tidigare föreslagit en ökad schablonisering av de specialdestinerade statsbidragen. Därför beklagar vi — liksom Rune Rydén gjorde — att vi inte nu kan vänta oss något nytt skatteutjämningsförslag förrän ett år försenat. Det finns studier som tyder på att slopandet av specialdestinerade bidrag egentligen främst minskar de totala finansiella resurserna i kommuner och landsting utan att särskilt missgynna omfattningen av just den verksamhet vars statsbidrag minskas eller avvecklas. De empiriska resultaten i studierna gäller oftast en tid när kommunerna i allmänhet hade mycket goda ekonomiska villkor och mycket goda finansiella resurser, och det finns en klar risk att effekten blir en annan i ett kärvare ekonomiskt läge. Det finns också studier som tyder på att det faktiskt just är den aktuella verksamheten som drabbas om och när ett visst statsbidrag minskar. Man måste också konstatera att de specialdestinerade statsbidragen är av mycket stor ekonomisk betydelse i vissa kommuner som har agerat just med ledning av statsbidragens konstruktion. De har alltså anpassat sig till hur bidragen ser ut. Jag menar att kommuner och landsting har rätt att ställa krav på möjlighet till rimlig framförhållning, och vi i folkpartiet anser därför inte att man över en natt kan dra in ett stort antal specialdestinerade bidrag. Det vore nämligen att straffa just de kommuner och landsting som betett sig precis som staten önskat. Herr talman! Debatten om kommunal ekonomi kan ibland ge intryck av att alla partier, mer eller mindre, är emot kommunerna. Jag vill därför avslutningsvis framhålla att folkpartiets ställningstaganden beror på att vi är för högre reallöner, vi är för en ekonomisk utveckling som skapar balans och som därför ger möjlighet till fler arbetstillfällen. Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna 2, 5, 7, 10, 12, 14, 16 och 21.

Herr talman! Kommunernas ekonomi är — generellt sett — för närvarande mycket god. Under 1987 kommer, främst till följd av ökat skatteunderlag, kommunernas inkomster att öka påtagligt. Det finns därför anledning att mot bakgrund av dessa fakta dämpa kommunernas inkomstökningar, dels för att hålla den kommunala expansionen inom önskvärda ramar, dels för att —- fortfarande generellt sett — motverka ytterligare likviditetsuppbyggnad. En sådan dämpning har också föreslagits i såväl regeringens kompletteringsproposition som i motioner från alla partier utom vpk. Vpk skiljer sig alltså markant från de övriga partierna när det gäller de grundläggande förutsättningarna för den kommunala expansionen. I övrigt rör det sig om olika nivåer när det gäller dämpningssträvandena, från centerpartiets indragning, som är lägst, med 4,4 miljarder netto, via regeringens 5,6 miljarder och moderaternas 6,7 miljarder och upp till folkpartiets 7,4 miljarder, som är det högsta alternativet till indragningar. I partiledarrundan ägnade Bengt Westerberg ganska lång tid åt att plädera för folkpartiets krav på eget rum. Det tycker vi i centern också är angeläget. Vi tycker dessutom att de som har möjligheter därtill och som så önskar inte ens skall behöva anlita institutionsvårdens tjänster utan i stället åtnjuta en utbyggd sjukvård i hemmet. Men allt det här kräver självfallet ekonomiska resurser. Jag skulle vilja ställa frågan till Anne Wibble, om hon har funderat över hur många ytterligare egna rum som vid en riktig prioritering skulle kunna åstadkommas med de 3 miljarder kronor som är skillnaden mellan vad folkpartiet föreslår i kommunala indragningar och centerpartiets förslag. Utskottsmajoriteten säger i betänkandet, efter att försiktigtvis ha noterat svårigheter att bedöma effekterna, att ”mycket talar för att centerpartiets totala indragningar inte är tillräckliga för att nå den eftersträvade begränsningen i den kommunala expansionen”. Herr talman! Det svänger ganska raskt i den socialdemokratiska argumentationen. Det är inte särskilt länge sedan det kallades stöld och konfiskation när indragningar från kommunerna över huvud taget fördes på tal. Vi välkomnar från centerpartiets sida att socialdemokraterna nu inser behovet av en dämpad kommunal expansion. Vi anser emellertid att på detta såväl som på andra områden bör en balanserad utveckling eftersträvas. Vi anser därför en indragning med de föreslagna 4,4 miljarderna vara väl avvägd med hänsyn till ambitionen att åstadkomma en enprocentig konsumtionsökning och dessutom en bibehållen nivå på skatteuttaget. Vi har flera starka skäl för denna bedömning. Låt mig nämna de tyngsta. Vi bedömde redan i januari regeringens optimism när det gällde möjligheten till låga löneavtal som föga trovärdig. Dessvärre — noterar jag utan skadeglädje — ser dessa våra farhågor ut att besannas. Det innebär att kommunernas kostnader ökar väsentligt. Varje procentenhets försämring av löneutvecklingen medför ca 1,2 miljarder i ökade kostnader, eller just det belopp som skiljer oss och socialdemokraterna i bedömningen av erforderliga kommunala indragningar. Annorlunda uttryckt kan man alltså notera att denna skillnad utgörs av en skillnad på 1 26 i bedömningen av löneutvecklingen. Ett annat skäl till försiktighet med indragningar i den kommunala sektorn är den förväntade utvecklingen efter 1987. Enligt nu tillgängligt underlagsmaterial kommer kommunernas inkomstutveckling att kraftigt dämpas efter 1987. Sammantaget innebär detta att för att åstadkomma en balanserad utveckling utan ryckiga inslag i planeringsförutsättningarna och för att undvika skattehöjningar är en indragning på den nivå som centerpartiet föreslagit väl avvägd. Herr talman! Det förslag till kommunalt skattestopp som moderaterna lägger fram, anser vi innebära ett felaktigt sätt att motverka skattehöjningar. Det måste även framgent vara så att kommunernas egna företrädare får och skall ta ansvar för sina egna åtgärder och också bära konsekvenserna för dessa. Vi beklagar från centerpartiet att regeringen inte kunnat samla sig till en proposition kring den kommunala skatteutjämningen. Vi emotser en sådan proposition under hösten och är beredda att bidra med konstruktiva förslag till lösningar. I avvaktan härpå accepteras regeringens förslag till extra skatteutjämningsbidrag. Vi föreslår dessutom ytterligare 1 miljard till skatteutjämningssystemet för 1987. Principen om skatteutjämningsavgifter anser vi vara felaktig. Det måste anses vara statens angelägenhet att bidra med medel till skatteutjämningssystemet. Vi anser däremot att flertalet — måhända på sikt alla — specialdestinerade bidrag kan utgå och ersättning i stället ske inom skatteutjämningssystemets ram. En sådan ordning skulle leda till minskad byråkrati och detaljreglering och till ökat kommunalt självbestämmande. Vi begär att en utredning skyndsamt ser över formerna för en sådan reform. Herr talman! På en punkt är vi från centerpartiets sida angelägna att uttala vår tillfredsställelse över regeringens förslag i kompletteringspropositionen. Det gäller höjningen av det kommunala grundavdraget, där regeringen anslutit sig till vår uppfattning att det i ett första steg bör höjas till 9 000 kr. Det är en indragning som inte tillför statskassan medel men som i stället tillför alla skattebetalare som har 9 000 och däröver i taxerad inkomst ca 450 kr. i plånboken. Värdet av dessa 450 kr. är självfallet störst hos dem som har det besvärligast, och detta är därmed ett välkommet och angeläget inslag i fördelningspolitiken. Vi anser emellertid att kommunerna bör bära hela effekten av denna åtgärd 1987 i form av indragning av förskott detta år. Herr talman!